Fru talman! Får jag börja med att korrigera Eva Johanssons litet slarviga citat från mitt framträdande i Sollentuna för några veckor sedan. Jag sade följande om min beslutsfilosofi. När man efter att ha -- observera! -- lyssnat på alla relevanta argument är någorlunda säker på i vilken riktning man skall gå, skall man då börja gå för att därigenom få i gång nyttiga och dynamiska processer. På precis samma sätt avser jag att gå till väga i den fråga som vi nu diskuterar, dvs. frågan om lokaliseringen av högre utbildning i Just nu pågår, som jag sade i mitt interpellationssvar till Eva Johansson, en beredning inom Utbildningsdepartementet för att skapa ett hyggligt underlag från vilket vi sedan kan bedöma hur beredningsprocessen skall föras vidare. Inför framtagandet av detta beredningsunderlag har jag haft kontakter med såväl landstingsföreträdare som med företrädare från fler inblandade kommuner. Under beredningsarbetets gång har också flera kommuner blivit tillfrågade om sina bedömningar och planer. Jag kan försäkra Eva Johansson att processen, precis som i fråga om förändringar av all annan högre utbildning i vårt land, kommer att ske under den största, och mycket angelägna, öppenhet. I detta skede av beredningsprocessen utesluter jag inga lokaliseringsalternativ. Jag är övertygad om att den miljö som framskapats inom ramen för Novum kommer att visa sig konkurrenskraftig på utbildningar som har naturliga relationer till denna miljö. Jag är samtidigt övertygad om att också andra områden inom detta vidsträckta huvudstadsområde kommer att visa sig ha särskilda kvaliteter. Jag har inga förutfattade meningar inför den beredning vi nu står om exaktheten i lokaliseringen. Jag måste säga följande till Eva Johansson med tanke på att hon koncentrerar diskussionen om högre utbildning i Stockholmsregionen till ett nedbrutet inomregionalt perspektiv. För mig är de utbildningspolitiska utmaningarna i Sverige större än blott och bart en fråga som kan hänföras till var utbildningsutbudet skall vara geografiskt lokaliserat i Stockholmsområdet i stort. För mig handlar detta snarare om Storstockholm som helhet och om Sverige än om delar av en region. Till detta kommer hur vårt land skall kunna tillförsäkras bästa möjliga utvecklingsbetingelser. Storstockholmsområdet måste avgöras med denna som utgångspunkt -- ingenting annat. Jag har personligen en vision om Stockholm -- som jag underströk i mitt interpellationssvar -- som en tät akademisk miljö där människor träffas, befruktar varandras tankar och utvecklar Storstockholmsregionens förutsättningar att konkurrera framgångsrikt med andra regioner. I den visionen ingår också Stockholm som -- om jag får uttrycka det så -- den ena ändan på en intellektuell axel från S:t Petersburg till Skandinavien. Jag skulle personligen välkomna en diskussion i denna riktning om högre utbildning i Storstockholmregionen. Jag tror dessutom att det skulle gagna inte bara Storstockholm utan hela
Fru talman! Jag tycker att det är bra att utbildningsministern klargör vad han menade i sitt svar, nämligen att ingen del av regionen är utesluten. Det är ett viktigt besked. Jag hoppas att det så småningom kan få till följd att utbildningsministern -- om han fortfarande är utbildningsminister -- medverkar till att det blir en spridning av den högre utbildningen. Jag kan inte riktigt förstå motsättningen mellan att se till att den högre utbildningen i större utsträckning kommer alla till del och kvaliteten i den. Jag ser en stor kvalitetsaspekt i att människor kan söka sig nya kunskaper och att utbildningen får en förläggning så att vi kan ta till vara den enorma reserv som finns på Södertörn i jämförelse med hur människor som bor i Danderyd och andra gynnade områden drar nytta av den högre utbildningen. Jag kan inte förstå att en högre utbildning skulle må sämre kvalitetsmässigt av att vara lokaliserad till Södertörn. Utbildningen som redan finns där talar för att det finns goda betingelser. De människor som är involverade i den högre utbildningen vittnar ofta om att kommunerna på ett ypperligt sätt engagerar sig i utbildningsvillkoren på ort och ställe. Det är också något att ta till vara på. Jag förstår inte riktigt motsättningen som utbildningsministern försöker att måla upp mellan en lokalisering till de södra länsdelarna och kvaliteten. Finns det någon sådan motsättning?
Fru talman! Det är självklart, Eva Johansson, att utbildning skall kunna bedrivas på oerhört många ställen i vårt land och på många ställen i Stockholms län. Inte minst den nu frambrytande nya informationsteknologin kommer att visa att det kommer att var möjligt att genomföra åtminstone delar av varje människas utbildning på ett oerhört decentraliserat sätt, t.o.m. i det egna hemmet eller i andra små enheter. Fru talman! Eva Johansson undrar om det kan finnas en motsättning mellan de kvalitativa aspekterna och lokaliseringsbeslut. Jag kan inte utesluta att sådana motsättningar kan finnas. Jag vill gå tillbaka till vad jag sade tidigare. Formandet av mycket konkurrenskraftiga akademiska miljöer är unika uppgifter. Det handlar inte bara om att värdkommunen skall vara beredd att stå till tjänst med viktiga ting såsom lokaler, bostäder osv. Miljön och förhållandet till andra akademiska institutioner skall vara sådant att de naturliga spänningarna uppkommer varigenom ny kunskap skapas. Observera att jag med detta inte har sagt något om några slutsatser om var detta bäst kan uppnås. Men min uppgift vid prövningen av lokaliseringsfrågor för högre utbildning i Stockholm är just denna. Om Storstockholm inte tar den möjlighet som finns att skapa denna täta akademiska miljö, är risken att den vision jag tidigare talade om, nämligen att Storstockholmsområdet skulle bli en vital västra del av en axel mellan Skandinavien och S:t Petersburg, inte kan uppfyllas. Storstockholmsregionen skulle i det perspektivet vara mindre konkurrenskraftigt. Fru talman! Återigen, jag säger inte detta för att dra några slutsatser utan för att försöka entusiasmera Eva Johansson till en diskussion om hela Stockholm i förhållande icke bara till andra delar av Stockholm utan till resten av världen.
Fru talman! Jag tror att utbildningsministern och jag delar intresset av att Stockholm skall vara både en expansiv region och en region som bidrar till kunskapsutbyggnaden inte bara för denna region utan även för resten av Sverige och vår del av Europa -- kanske också världen. Vi har en hel del specialiteter här i Sverige som världen i övrigt frågar efter. Men ingen kan ju ändå tro att detta växer fram utan att många av dem som går i den högre utbildningen är beredda att ge sig i kast med att skaffa sig nya kunskaper. En av de slutsatser som man ändå måste dra av dagens situation, utbildningsministern, är att lokaliseringen spelar stor roll. Den spelar stor roll både vad gäller fördelningen av utbildningen över hela landet och vad gäller fördelningen i denna region. Lokaliseringen spelar också stor roll vad gäller trycket från sökande till viss utbilding. Skillnaden är så offantligt stor mellan de unga människor som bor i Danderyd och dem som bor i Haninge och Nynäshamn vad gäller deras vilja och förmåga att söka till den högre utbildningen. I min vildaste fantasi kan jag inte tro att ungdomar är mer eller mindre begåvade beroende på var de bor. Naturligtvis är det tillgängligheten som på ett eller annat sätt är avgörande, med avståndet som en faktor, för dessa ungdomar. Det gäller att ändra på detta, för att kunna ta till vara den utomordentligt stora reserv som ligger i alla dessa ungdomar, framför allt boende i de södra länsdelarna; ungdomar som i dag av en eller annan anledning inte anser sig kunna söka till den högre utbildningen. Ett offensivt synsätt på den här punkten skulle kunna ge många fördelar. Jag menar inte att några tiotal högskoleplatser här och några tiotal högskoleplatser där skall plottras ut. Naturligtvis skall det vara en bra utbildning, och naturligtvis skall det vara av den storleksordning att den kritiska massan -- som det brukar talas om -- upprätthålls. Men låt oss inte gå i fällan och tro att allt måste ligga inom Stockholm kommuns gränser.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
Fru talman! Vi kommer säkerligen att hitta många gemensamma beröringspunkter när beredningen av denna fråga kommit något längre. Utan att söka sak med Eva Johansson måste jag ändå stillsamt protestera till en del mot det som hon säger. Det är inte nödvändigtvis fråga om slutsatsen utan återigen fråga om perspektivet. Jag värjer mig för att primärt lösa regioners behov av att stimulera deras ungdomar till mer utbildning genom att nödvändigtvis alltid flytta utbildningen till ungdomarna. Fru talman! Vad vi i vårt samhälle behöver lära oss, och som man i många andra länder lärt sig bättre än vi, är att det är befruktande och stimulerande, inte minst för unga människor, att få flytta runt och att vistas i nya miljöer. Jag säger inte detta för att protestera mot tanken att högre utbildning skall finnas så nära unga människor som möjligt utan för att också säga att vi gemensamt har ett ansvar för att upplysa en ung generation om att den skall söka den bästa utbildningen och inte nödvändigtvis den närmaste utbildning.

Fru talman! Eva Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skollagens och läroplanens mål om en likvärdig utbildning när det gäller studie och yrkesorientering uppfylls och om jag är beredd att skyndsamt låta göra en översyn som belyser situationen i kommunerna och ger en bild av elevernas tillgång till kompetent syopersonal i sin skola. Regeringens förslag till nya läroplaner för grundskolan, gymnasieskolan och övriga skolformer behandlas just nu av riksdagen. Förslagen hör ihop med och är den sista viktiga byggstenen i det nya styrsystemet för skolan, där staten formulerar målen för skolan medan kommunerna har ansvaret för att genomföra verksamheten. I de föreslagna läroplanerna betonas vikten av studie och yrkesorientering, och ett tydliggörande av ansvaret för dessa frågor görs genom en markering av att det är rektor som har ansvar för att eleverna får studie och yrkesorientering. Syoverksamheten i en skola är en angelägenhet för hela skolans personal, rektor, lärare, syopersonal och övriga som arbetar i skolan. Hur verksamheten i de enskilda skolorna organiseras är en kommunal angelägenhet och kan och måste få variera beroende på lokala förhållanden. Kommunerna får dock endast ge tillsvidareanställning för syoverksamhet åt den som har en utbildning avsedd för sådan verksamhet. Riksdagen har också beslutat om att inrätta en studie och yrkesvägledareexamen. Utvecklingen mot alltmer variation och möjliga vägar såväl inom högre utbildning som arbetsliv förutsätter vidare att skolans avnämare, dvs. universitet, högskolor, arbetsgivare och branscher, måste ta ett större ansvar för informationen i skolorna än i dag. Låt mig till sist med anledning av frågan om översyn av syoverksamheten erinra om att en av Skolverkets huvuduppgifter är att följa och utvärdera skolans verksamhet. Studie och yrkesorientering ingår således i Skolverkets uppföljnings och utvärderingsansvar. Det är rimligt att redan beslutade och föreslagna förändringar på skolområdet får verka en tid innan verksamheten utvärderas. Jag avser alltså inte att nu ta initiativ till en särskild utredning av frågan.
Fru talman! Jag tackar skolministern för svaret. Både den nya gymnasieskolan och den nya högskolan, med dess många variationer och valmöjligheter till stor lokal utformning, understryker behovet av en väl utvecklad syoverksamhet i skolan. I dag är dessutom arbetsmarknadsläget allt annat än lätt att hantera för unga människor. Vi hoppas säkerligen allesammans att det skall ändra sig. Men dagens unga har en mycket besvärlig situation. Även av den anledningen behöver skolan vara väl rustad med kompetent syopersonal. Vi skall tala mer om detta i morgon, när vi skall diskutera den nya läroplanen här i kammaren. Men det finns skäl att noga granska det som i dag sker i skolorna. De elever som nu står i begrepp att göra sina kanske viktigaste val för framtiden är inte hjälpta med hur det kommer att bli i framtiden i skolan. Det är därför som jag ställt mina frågor om dagens syoverksamhet till skolministern. Det förefaller som att man i många kommuner nu drar ned på syoresurserna eller att man låter andra än utbildade syokonsulenter ta över dessa viktiga arbetsuppgifter, exempelvis lärare med andra specialiteter. Det kan ha sin bakgrund i den skrivning som regeringen gör i läroplanspropositionen, nämligen: den vägledning som eleverna behöver för att kunna göra de rätta valen av kurs inom ett ämne eller ett ämnesblock i huvudsak bör ges av lärare inom ämnet eller ämnesblocket. Jag vet inte om det är så. Men jag hoppas att meningen med denna skrivning inte var att syoresurserna därmed skulle kunna minskas eller att syokonsulenter skulle kunna bytas ut mot ämneslärare. Det skulle vara bra om skolministern gav ett sådant besked nu. Det skulle vara till vägledning. Den nya gymnasie och högskolans sätt att arbeta kommer sannolikt att innebära att man, precis som skolministern säger, mer aktivt kommer att informera om dess utbildningsutbud för grund och gymnasieskolans elever. Det ligger i skolornas eget intresse att de får så många elever som möjligt. Det är naturligtvis också bra för eleverna med en sådan information. Menar skolministern att gymnasie och högskolorna därmed skulle ha ett ansvar gentemot eleverna att informera i mer formell mening? Skulle något slags åliggande åvila dem? Med tanke på den mängd gymnasie och högskolor som finns, har jag litet svårt att se hur det skulle gå till. Menar skolministern i så fall att detta på något sätt skulle minska kraven på skolans syoverksamhet? I så fall har vi vitt skilda uppfattningar om syoverksamheten och om hur den bör gå till. Det är viktigt att syopersonalen finns på plats i skolan. För att kunna ge värdefull vägledning, måste man för det första finnas till hands när eleverna behöver hjälp. För det andra måste någon form av personlig kontakt och förtroende ha kunnat utvecklas, som gör att eleverna känner att de kan gå till den här personen med sina viktiga frågor om sin framtid. Därför är det mycket väsenligt att få reda på vad som händer nu i skolan -- en skola som förändras så snabbt. Ligger det någon sanning i alla påståenden om att syoverksamheten håller på att rustas ned; detta i en tid när det rakt motsatta borde ske, med tanke på hur omvärlden ser ut? Till sist skulle jag vilja veta om det inom departementet pågår något arbete som kan leda till att syoverksamhetens roll och plats i skolan förändras i framtiden. Det talas om en arbetsgrupp inom departementet, med deltagande av bl.a. AMS, som arbetar just med den framtida syoverksamheten. Finns det en sådan grupp, vad gör den, vad har den för direktiv och när skall den vara färdig med arbetet?
Fru talman! Låt mig först säga att det i den statistik och de uppgifter som vi har fått från Skolverket i dag inte finns någonting som ger belägg för det påstående som Eva Johansson kom med. Hon sade att det förefaller som om många kommuner nu drar ner på syoverksamheten. Det kan bero på att vi tidigare haft otillräcklig statistik. Vi har inte så många år att jämföra med. Förekomsten och omfattningen av syoverksamhet är en av de punkter som finns med i den statistik som Skolverket nu kontinuerligt tar fram. Redan nästa gång vi får sådan statistik får vi en möjlighet att göra jämförelser. Det är viktigt. Regeringen har inte skickat någon signal om att vi tycker att det är dags att växla ner när det gäller syoresurser och syoinsatser. Tvärtom skriver vi bl.a. i propositionen om läroplan för gymnasieskolan att regeringen anser att frågan om syoverksamheten är mycket viktig inte minst i en kursutformad gymnasieskola. Sedan utvecklas detta resonemang. Det är snarare att understryka behovet än att signalera någonting annat. Däremot är jag alldeles bestämt av den uppfattningen att högskolor, universitet och branscher framdeles måste ta ett större ansvar än i dag. Men jag menar inte att vi skall ålägga dem ett formellt ansvar. I och med att bl.a. högskolor och universitet nu skall ha ansvaret för antagningsbestämmelser och antagningsförfaranden ligger det i deras intresse att se till att hitta former för att förbättra informationen till de elever som man önskar rekrytera. För det behövs ett utvecklingsarbete -- detta gäller flera andra områden också -- mellan gymnasieskolan, högskolor och annan högre utbildning samt mellan gymnasieskolan och arbetslivet. Att det behövs ett utvecklingsarbete är det ingen tvekam om. Det här är inte i stället för syoinsatser i skolan. Man skall vara på det klara med att det här är ett så pass komplicerat område i dag, att det är bra om det finns utrymme för lokalt utvecklingsarbete och lokala lösningar. Till sist frågar Eva Johansson om det finns en arbetsgrupp inom departementet som sysslar med syoverksamhetsfrågor. Ja, det gör det, men det är en informell arbetsgrupp som har kommit till på initiativ av tjänstemän inom olika myndigheter. Den har alltså inga direktiv. Det har snarast varit så att man både på departement och på en del andra håll har tyckt att det dyker upp så många frågor om syoverksamhet, arbetsmarknad och utbildning att man har velat sätta sig ner och resonera. Jag har fått några mera informella rapporter från denna arbetsgrupp. Men jag förväntar mig att dessa samtal mellan myndigheter och andra som sysslar med dessa frågor skall leda till förslag och idéer om vad som behövs framöver. Då får vi fundera över om vi behöver tillsätta en arbetsgrupp eller göra något annat. Än har inget sådant kommit fram, utan detta är någonting som har vuxit fram på tjänstemannainitiativ och som väl understryker att det finns väldigt många frågor på det här området att arbeta med.

Fru talman! Vi fick en del klarlägganden som jag tycker är bra. Det finns ingen statistik, säger Beatrice Ask, över hur det ser ut på skolorna. Vad vore då mer naturligt för en skolminister än att se till att få fram det? Skolministern kan väl inte ha undgått, hon heller, lika litet som vi här i riksdagen, att få vetskap om de snabba förändringar som nu sker ute på skolorna på det här området liksom på andra områden. Statsrådet hänvisar till att man inte hunnit få fram statistik. Det är alldeles självklart, därför att utvecklingen nu går så snabbt att man inte hänger med. Men det minskar faktiskt inte vårt ansvar för att hålla oss à jour med hur det ser ut. Att stoppa huvudet i busken och tro att verkligheten inte finns innebär faktiskt inte att verkligheten försvinner. Andra ser den, och det är väl lika bra att också vi försöker få upp ögonen för den. Jag tycker att det är bra att skolministern säger ifrån i svaret att branscher och högskolor har ett ansvar för syoverksamheten och att detta inte tar ifrån skolorna något ansvar för syoverksamheten. Det är ett självklart intresse för dem att informera så mycket som möjligt om sina utbildningar. Jag tror att den litet mera reklamartade informationen om både bransch och högskoleutbildningar snarare ökar kravet på skolan att stå till tjänst med en mer konsumentinriktad information där man tar konsumentens, elevens, ställning i stället för branschens eller högskolans och väger in elevens intresse. Det är också bra, tycker jag, om det nu kan skapas utrymme för lokalt utvecklingsarbete, för hur syoverksamheten skall utvecklas. Men jordmånen för det blir sämre och sämre ju mer man krymper resurserna för det. Jag är rädd för att det lokala utvecklingsarbetet kommer att innebära att det mer blir så att man håller fast vid de egna resurserna. Man orkar inte tänka så förskräckligt mycket på framtiden och utvecklingen.
Herr talman! Det vore väl naturligt att skaffa fram statistik, säger Eva Johansson, när jag säger att befintlig statistik inte verifierar att det har skurits på resurserna. Skolverket har i sin uppföljning och i sin statistik bl.a. tagit med uppgifter om syoverksamheten. Vi har nu för första gången fått sådan statistik, den fick vi i december. Jag tycker att det är litet tidigt att i december kräva nya uppgifter. Vi behöver inte följa utvecklingen månad för månad, men jag tycker det är en positiv signal att detta finns med i Skolverkets redovisning. Jag utgår från att detta återkommer i det fortsatta arbetet. Det var min poäng. Då får vi en möjlighet att jämföra uppgifterna. Det är en väl genomarbetad analys och utvärdering som har gjorts kommun för kommun. Jag tror att det är oerhört viktigt att man inte får den kanske något snuttifierade information som man annars kan få. Jag känner alltså inte ett våldsamt behov att nu begära en ny översyn, eftersom detta redan ingår i Skolverkets arbete. VHS och Skolverket. En av de viktigaste sakerna, om jag har förstått det hela rätt, för arbetsgruppen är att se hur de olika myndigheterna bättre skall kunna samarbeta. Jag tror mig också veta att man bl.a. inom VHS känner att universitet och högskolor finner det angeläget att inte springa ut med än den ena än den andra informationen litet ad hoc, vilket Eva Johansson antydde. Man försöker i stället hitta former för en mer samlad och seriöst genomarbetad information. Jag kan inte i detalj redovisa vad gruppen har kommit fram till mer än att man har träffats ett antal gånger. Det är ett spontant initiativ från myndigheter och departmentens tjänstemän. Jag utgår som sagt från att om man har väsentliga synpunker, kommer jag och även andra ministrar att inom en relativt snar framtid få veta det. Då får vi se vad som behöver göras. När det gäller kommunernas arbete och det lokala utvecklingsarbetet innebär varje tid av begränsade resurser bekymmer. Jag tycker ändå att det är viktigt att framhålla att kommunerna är skyldiga att ge ungdomar information om möjligheterna att välja inför gymnasiet. Vi har framför allt i propositionen och även i andra sammanhang slagit fast att rektorn är ansvarig för att eleverna får adekvat information om studiemöjligheter, arbete och annat. Det är en sak som också går att utvärdera så småningom. I och med att man bestämmer sig för att någon har ansvar för att detta görs finns det också ett intresse från kommunerna att se till att alla lever upp till kraven. Jag tror inte att någon är intresserad av att minska på syoverksamheten. Tvärtom är alla väl medvetna om behovet av den, samtidigt som uppgiften blir alltmer komplex. Det är därför som vi förutom om skolans uppgifter i dag också talar om det ansvar som måste åläggas andra aktörer.
Herr talman! Jag tror inte heller att det finns ett direkt intresse av att minska syoverksamheten. Ändock synes detta ske i alltför många kommuner, där man dels drar in på resurserna, dels också för över syouppgifter till outbildad personal -- tydligen för att fylla ut timmar för olika slags ämneslärare. Det är en situation som är allt annat än tillfredsställande. Det vill jag gärna påpeka. Jag hoppas att också vi kan ta del av de synpunkter som arbetsgruppen kommer fram till. Diskuteras det i gruppen om att förändra ansvaret för syoverksamheten i skolan, en annan gränsdragning mellan de olika myndigheterna?
Herr talman! Eva Johansson påstår att man använder outbildad personal för syoverksamhet. Jag har svårt att tro att man för mer omfattande och planerad syoverksamhet gör detta. Det är möjligt att det sker i viss utsträckning. Då vill jag gärna påpeka att syoinformation av olika slag omfattar ett brett fält. Det åligger all personal, alla vuxna, i skolan att på olika sätt bidra till att ungdomar får information och vägledning i dessa frågor. Men man kan naturligtvis inte lägga huvudansvaret på vem som helst. Det finns fastslaget att tillsvidareanställning för den här specifika uppgiften bara kan ges till dem som har relevant utbildning. Jag utgår från att det Eva Johansson talar om är en marginell företeelse. I arbetsgruppen har man mig veterligt inte resonerat om att förändra ansvaret. Man har framför allt diskuterat de nya reglerna för antagning till universitet och högskolor samt hur myndigheterna skall kunna samarbeta. Det har lett till att man vill träffas. Vad som kommer ut av detta vet jag som sagt inte. Men om det kommer fram synpunkter som gör att myndigheter och departement känner att man från politiskt håll behöver ta itu med saken, skall jag naturligtvis låta riksdagen veta det. Det är väsentligt. Jag måste säga att jag som minister tycker att det är väldigt positivt att tjänstemän tar initiativ till kontakter med andra myndigheter för att träffas informellt för att reda ut om det finns anledning att på vår kant agera. Det här är ett sätt som gör att vi arbetat litet mindre med säkra skott och kanske litet mer flexibelt. Det är nog alldeles nödvändigt just på det här området, inte minst för de nya myndigheter som verkar för både skolans och den högre utbildningens bästa.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig hur de rapporter som hon nämner, och liknande, påverkar min bedömning av läget i skolan. Därefter har Eva Johansson frågat om jag mot bakgrund av rapporter från verkligheten är beredd att snarast skaffa fram det underlag som krävs för att kunna göra nödvändiga ställningstaganden till värn för skolans kvalitet. Beroende av den sorts beslut jag har att fatta gör jag självfallet min bedömning mot ett i sammanhanget relevant underlag. Vid ställningstagande om mål och långsiktig inriktning väger den ideologiska övertygelsen tungt. När det handlar om verksamhetsanknutna beslut baserar jag precis som Eva Johansson mina bedömningar på rapporter från verkligheten. Till skillnad från Eva Johansson tycker jag dock att skolan är ett så viktigt område att jag föredrar så breda och objektiva beslutsunderlag som möjligt. Sådana underlag anser jag att Skolverket är fullt kompetent att ta fram. Rapporter från olika partsintressen såsom lärarförbund, elevorganisationer m.fl. tycker jag är intressanta men otillräckliga som beslutsunderlag. Jag hade hoppats att min inställning till att skyndsamt utreda och fatta beslut om skolans resurstilldelning framkom i mitt föregående interpellationssvar till Eva Johansson. Vart tredje år gör Skolverket en fördjupad anslagsframställning. Det innebär att Skolverket minst vid dessa tidpunkter måste presentera ett antal fördjupade studier. För den kommande treårsperioden är Skolverkets intentioner att noggrant följa utvecklingen av det nya resurstilldelningssystemet. Detta tycker jag är utmärkt. Precis som jag tidigare poängterat tycker jag att det är helt omöjligt att utvärdera ett nytt system innan det tillåtits vara i bruk en tid. Regeringen har på senare tid fattat flera beslut i syfte att garantera kvaliteten i skolans verksamhet. Värda att nämna är bl.a. möjligheten att välja skola och förslagen till nya läroplaner. Jag tillhör inte dem som anser att ökade medel till skolan automatiskt leder till att kvaliteten höjs. Inte heller tror jag att återinförd central detaljstyrning av skolan förbättrar kvaliteten. Att förändra kvaliteten i skolan är betydligt mer komplicerat än så. Ökad valfrihet och beslut nära brukarna är dock ett av instrumenten för detta. Med ökad valfrihet för eleverna tvingas skolorna att göra sig själva attraktiva genom bl.a. kvalitet och utbud. Beslutsfattande nära brukarna gör att fler känner sig delaktiga. Detta är ytterligare något som är bra för kvaliteten i skolan.
Herr talman! Jag får tacka skolministern för det här svaret. För några veckor sedan frågade jag skolministern hur hon bedömde effekterna av de skolpengssystem som en del kommuner har infört och som många anser omöjliggör en resursfördelning som har sin utgångspunkt i skolans uppdrag att ge alla barn en likvärdig utbildning. Skolministern svarade då att hon inte oroade sig över situationen och att hon inte fann det nödvändigt att göra någon studie av vad som håller på att hända nu. Den här gången handlar min fråga därför om resurstilldelningen till skolan. november antydde ju att hon var beredd att diskutera situationen som den ser ut i många skolor. Då sade skolministern så här: ''- - men jag kan försäkra Lena Hjelm-Wallén att den dag som jag har ett konkret underlag som stärker uppfattningen att det sker allvarliga försämringar'' -- i skolan alltså -- ''kommer jag att höja rösten och gå in i mer detaljerade resonemang om vad som måste göras.'' Det här tyckte jag lät lovande, och jag tror säkert att det var många fler som tyckte det. Det är många som väntar med ganska stort intresse på vad som kan komma ut av detta. Det är många organisationer och andra med mycket goda insikter i skolans vardag som har försökt att slå larm. Lärarförbundet, eleverorganisationerna och SKTF är bara några av de organisationer som jag nämner i min interpellation. De har gjort enkäter och andra sammanställningar av hur det faktiskt ser ut. I flera kommuner har skolledningarna slagit larm till sina kommunledningar. De har sagt att de nu är vid den nedre gräns där de inte längre kan ta ansvar för kvaliteten i skolans verksamhet om det sker ytterligare besparingar. Min erfarenhet av både lärare och framför allt skolledare är att när de säger så har det gått långt. Då är det fara å färde. Även utbildningsutskottet har försökt att dra sitt strå till stacken genom en utfrågning tidigare i höst. Där svarade ett antal kommuner, Skolverket och Kommunförbundet på våra frågor om situationen i skolan. Det är alltså ganska många slags rapporter och iakttagelser som har redovisats om skolans vardag. Det saknas inte underlag. Rapporterna pekar alla åt samma håll. De visar att problemen snabbt blir större och djupare för många elever. Det blir större klasser, färre grupptimmar, mindre speciallärarresurser, färre vuxna i skolan och mindre tid för varje barn. Så ser situationen ut. Det leder fram till att skolans möjlighet att ge stöd till varje individ minskar. Det förefaller som om det genomgående är de barn som har mindre uttalade problem som blir utan stöd, men de klarar sig inte utan extra stöd från de vuxna i skolan. De barn som har många uttalade problem och mycket tydliga handikapp får fortfarande hjälp. Men de barn som har svårt att koncentrera sig, som behöver mer tid på sig och som behöver hjälp med att komma ifatt efter en tids sjukdom hinner ingen med i dag. Risken är att de halkar efter för alltid och att de så småningom helt enkelt ger upp. Jag tror inte att detta händer därför att kommunerna vill ha det så. Jag tror att det beror på resursknapphet. Jag vet det naturligtvis inte, men alla andra tolkningar är så illvilliga att jag inte vill göra sådana tolkningar. Visst skulle debatten, skolministern, vinna på om vi visste både vad som händer och varför. Jag tycker att det är alarmerande när så många rapporter från verkligheten och från så många olika grupper faktiskt pekar i samma riktning -- i fel riktning. Jag förstår inte att skolministern tar så lätt på problemen. Utvecklingen går nu så oerhört snabbt. Om vi skall kunna förhindra att den leder till kraftiga försämringar för många av skolans elever, måste det ageras nu. De barn som i dag går i skolan riskerar annars att bli någon form av parentesgeneration som har fått sämre förutsättningar än sina äldre och förhoppningsvis sina yngre kamrater. Vi kan inte acceptera att dagens elever behandlas så. Barn går som bekant inte i repris. Detta faktum gör att det är bråttom med att skaffa fram ett bra beslutsunderlag. Jag kan förstå att skolministern inte tycker att de rapporter som jag har nämnt räcker till det. Det tycker inte jag heller. Det var därför jag ställde frågan om skolministern, på grundval av att det finns så många tecken som pekar i samma riktning, är beredd att skyndsamt se till att vi får ett, som hon säger i svaret, ''brett och objektivt beslutsunderlag''. Jag har nu förstått att skolministern inte vill det. Men jag förstår definitivt inte varför hon inte vill det.
Herr talman! Jag delar uppfattningen om att utvecklingen går snabbt och att det är ett bekymmer i allt politiskt arbete. Det är just därför, Eva Johansson, som det brådskar så med den ekonomiska saneringen, och det är just därför som den här regeringen lägger så stor kraft vid den. När det gäller resurstilldelningen till skolorna är det riktigt att vi har diskuterat det tidigare. Jag har sagt att om jag blir övertygad om att det skulle finnas stora brister i vår statsbidragsgivning, eller någon annanstans, skall jag naturligtvis vidta åtgärder. Det är bara det att ett brett och bra underlag, som visar att det är fel endera på kommunernas fördelning av medel eller på statsbidragssystemet, får man naturligtvis inte snabbt. Det tar ganska lång tid att få fram ett sådant underlag. I flera svar till Eva Johansson har jag påpekat att jag känner ett visst förtroende för det arbete som Skolverket har aviserat att man vill lägga ned för att fullgöra de här frågorna och utvärdera dem under den kommande perioden, dvs. under den som redan har börjat. Man arbetade alltså för att se hur kommunerna följer upp det nya resurstilldelningssystemet och hur man själva arbetar med fördelning av resurserna till skolorna. Jag tror dess värre att om man skall ha ett relevant underlag måste man invänta de svar som Skolverket kan komma med. De olika undersökningar som Eva Johansson talar om är intressanta, men de är ganska smala också. Jag har Elevorganisationens rapport här, och i den talar man om nedskärningar i kommunerna. Men man tar inte någon hänsyn till vilken satsning kommunerna ursprungligen gör på skolan. Det finns inget referensmaterial. Frågorna är ganska allmänt hållna. Det gör att man får en väldigt slarvig bild. Det är bra att vi är överens om att den här typen av underlag inte räcker för att påstå vare sig det ena eller det andra. Jag tycker också att det var utomordentligt bra att utskottet hade en utfrågning om resurser och annat, därför att det naturligtvis gav en hel del svar. Det var bl.a. då som vi alla fick klart för oss att det inte är de svagaste eleverna som drabbas, och det är bra. Det finns ett engagemang i kommunerna för att värna dem. Men det finns möjligen en mellangrupp elever som riskerar att ställas inför problem när kommunerna har begränsade resurser. Men även den här undersökningen var ju rätt begränsad -- 13--14 kommuner kunde man få med -- och det gör ju att det krävs något utöver detta. Kommunförbundet har också tittat på förhållandena i några kommuner och kom i oktober med en rapport. Rapporten är baserad på ett urval kommuner, och man skall väl inte dra några generella slutsatser av den heller. Anmärkningsvärt är ändå att rapporten inte alls visar den negativa bild som målas upp på andra håll. I rapporten konstaterar man visserligen att det råder ekonomisk kris och att det drabbar alla, men man säger också att skolan i de flesta fall inte har blivit utsatt för någon hårdhänt budgethantering utan att man har klarat sig ganska bra, trots nya styrsystem och lågkonjunktur. Man pekar framför allt på vikten av flexibilitet och att kommunerna får möjlighet att utforma verksamheten utifrån lokala förhållanden. Eftersom skolans verksamhet har varit väldigt centralstyrd och detaljstyrd har det varit svårt för kommunerna att använda de mest rationella lösningarna. Därför är det väsentligt med ett bra underlag när man skall bedöma vad minskade kostnader handlar om. Det kan ju nämligen vara så -- och i en hel del fall är det säkert också så -- att man genom en bättre organisation får minskade kostnader. När man diskuterar resurser är frågan om klasstorlekarna en sak som ofta dyker upp. Det sprids nu myter om att vi håller på att få jättestora skolor, men faktum är att det för 1981--1992 -- för att nu ta den serien -- generellt sett är fråga om en mycket marginell ökning. Det har legat förhållandevis konstant, trots att elevkullarna har växlat. Jag tvingas som skolminister inse att man måste ha ett underlag som spänner över flera år för att man skall kunna dra sådana slutsatser att man går in och ändrar i den ansvarsfördelning som riksdagen har fattat beslut om. Jag är inte beredd att göra det nu. Eva Johansson frågade om jag nu snabbt vill sätta i gång med en översyn, men jag hävdar att en sådan översyn pågår i Skolverkets regi, och det är en av Skolverkets viktiga uppgifter.
Herr talman! Såvitt jag kan förstå av ett tidigare interpellationssvar skall vi få de svaren om tre år, och sedan skall det dras slutsatser och göras något åt det. Jag är rädd för, skolministern, att någon generation skolelever då kommer att ha fått bra mycket sämre förutsättningar för sin utbildning än vad som är fallet för både tidigare och -- förhoppningsvis -- senare generationer. Skolministern konstaterade att hon har tagit till sig det som utbildningsutskottets utfrågning men också många av de andra rapporterna faktiskt pekar på, nämligen att gruppen ''mellanbarn'', dvs. barn med handikapp som inte är så grava, inte så tydligt uttalade och inte så synliga, nu får sitta emellan. Fråga jag måste ställa är: Vad drar skolministern för slutsatser av detta konstaterande? Det är ju faktist det här det handlar om. Skolan har i uppdrag att ge alla elever en likvärdig utbildning, och det kräver att skolan kan ge mer resurser till de barn som behöver det. Man klarar än så länge de barn som har de tydligaste och mest grava handikappen, men en stor grupp elever hinns inte med i skolan i dag. Sedan må den generella statistiken peka på vad som helst. I klasser på lågstadiet med närmare 30 elever och i klasser på mellanstadiet med över 30 elever är det självklart att lärare under en dag inte hinner med att se och uppmärksamma alla elever och deras arbete, långt mindre att hjälpa dem ordentligt. Om det nu tar lång tid att få fram ett underlag för att ta ställning till sådana förändringar som kan behövas, desto större anledning att börja på en gång och inte vänta i tre år med att se den här verkligheten. När argumenten tryter för statsråden i regeringen skyller de på den förra regeringen. Då säger de att felet beror på den ekonomiska utvecklingen och att de fick så dåligt dukat för sig. Sedan säger skolministern att det är desto viktigare med en ekonomisk sanering efter 80-talet. Ja visst, men gör då en sådan i stället för att sänka Sveriges ekonomi. Det är ju det som håller på att ske i dag, när vi har ett budgetunderskott på drygt 200 miljarder. Det är ju inte precis någon förbättring av ekonomin. Tänker ni fortsätta att förbättra ekonomin på det sättet skulle jag vilja be alla makter som kan att bevara Sverige för några fler sådana försök. Då måste något annat ske än att Sveriges ekonomi räddas på det sättet. Sveriges ekonomi kan nämligen aldrig räddas genom att budgetunderskottet ständigt ökas utan att vi får ut något av det.
Herr talman! Jag tänker inte diskutera ekonomisk politik. Jag vill bara påpeka att Socialdemokraterna, om jag har läst deras ekonomiska motioner rätt, snarast vill öka budgetunderskottet ytterligare, åtminstone i ett kortare perspektiv. Låt mig återkomma till detta med en översyn. Skolverket arbetar alltså under den nu pågående perioden bl.a. med att följa upp hur kommunerna arbetar med statsbidragssystemen och fördelningen av resurser till skolorna. Det innebär inte att man på Skolverket måste vänta i tre år innan man berättar något om vad man har kommit fram till. Det kan alltså ske tidigare. Jag tror inte att man på Skolverket är okunnig om de diskussioner som förs om resursanvändningen, utan jag tror att vi kan förvänta oss att man där arbetar med detta och att man, när man har relevanta fakta, också återkommer om detta. Och det är väl bra. Vilka slutsatser drar jag då av det som framkom vid hearingen och av de resonemang som förs om de s.k. mellanbarnen? Två saker tycker jag är oerhört centrala. Det ena är att det är bra att man har konstaterat att kommunerna har läst skollag och skolförordningar och att de ser till att de svagaste värnas. Det var väldigt viktigt att vi fick det beskedet, eftersom det var något som man inte minst inom Eva Johanssons parti var väldigt orolig för, vilket framkom under ett par debatter som vi förde här i kammaren. Det var därför skönt att det visade sig att det inte fanns någon anledning till oro. Det är viktigt att vi håller fast vid detta och ser till att kommuner också fortsättningsvis värnar om de barnen. En annan slutsats man kan dra mot denna bakgrund och utifrån en del andra utvärderingar, inte minst Skolverkets nationella utvärdering, är vikten av att skolans arbetsformer utvecklas. Vi måste arbeta mer med alternativ pedagogik. De här barnen behöver ofta arbeta på andra sätt, och genom att förändra arbetsorganisationen och pedagogiken kan man ofta nå resultat som är bättre än de som nås i traditionella klasser, framför allt om det handlar om många elever. Jag tror också att man åtminstone av en del utredningar kan dra den slutsatsen att åldersblandad undervisning är en fördel. Det ger nämligen barn med olika utvecklingsprofil bättre förutsättningar att arbeta och mogna i sin egen takt. Man kan alltså dra flera slutsatser av det här, men det viktiga är, och i fråga om det kan väl Eva Johansson och jag vara överens, att man uppmärksammar den här gruppen elever. Sedan skulle jag väldigt gärna vilja ha svar på en fråga: Var är alla dessa klasser med mer än 30 elever? Det måste ju vara fråga om specialfall. Vi har en väldig spridning över landet. Genomsnittsstorleken på en skolklass är litet drygt 22 elever. Det innebär att en hel del klasser har betydligt färre elever och att det naturligtvis finns några med betydligt fler. Men Eva Johansson ger intryck av att det finns oerhört många klasser med 30--35 elever. Jag förstår att de lärare som har så stora klasser att arbeta med har det väldigt besvärligt, och det är möjligt att man i de fallen borde ta upp en särskild diskussion.
Herr talman! Inte minst har eleverna det besvärligt. Lärarna har det också svårt, men framför allt är det eleverna som drabbas. De här klasserna finns litet varstans. Jag träffar på dem vid besök i skolorna. I mina döttrars skola, där de var 18--19 nybörjare i ettan när min döttrar började för ett antal år sedan, är de nu 27--28 elever i nybörjarklasserna. I de klasser där de var 22--23 när mina döttrar gick på mellanstadiet är de nu 34--35 stycken. Där finns nu en femma där man t.o.m. jobbar i två klassrum därför att alla inte får plats i ett klassrum och där läraren får lov att gå emellan klassrummen. Så visst finns de här klasserna. De finns också på många många andra ställen som jag har besökt. Så blunda inte för att de finns! Det hjälper inte att blunda -- de finns ändå. Eleverna vet att de finns, föräldrarna vet hur det är, och skolans personal vet hur det är. Det är lika bra att också vi ser hur det faktiskt ser ut. Det är bra om skolans arbetsformer kan utvecklas. Åldersblandade klasser är säkerligen mycket bra för många elever. För många lärare känns det också bra att få jobba med åldersintegrerade klasser. Men jag tror inte att det blir bättre om resurserna ytterligare dras ner -- också resursfrågor finns med här. Skolministern ser alla möjliga förklaringar till att det är som det är. Men hon ser inte hur det är med det som alla som arbetar i skolan är mest bekymrade över, nämligen skolans resurser. Det är självklart inte fråga om att simsalabim lösa alla problem. I nuvarande situation med en mycket kraftig förändring och resursneddragning tappar många modet, och det är inte att undra på. Det är bra att de allra svagaste barnen värnas -- något annat vore en skam för svenskt skolväsende. Det finns emellertid också en grupp barn som är svaga och som har rätt att ställa krav på oss och få den hjälp och det stöd som de behöver för sitt skolarbete men som de i dag inte får. De här barnens problem är inte lika grava som de problem som en del andra barn har. Men de har rätt att göra anspråk på det här stödet för att kunna komma vidare i sina studier, för annars finns risken att vi får en stor grupp barn -- så var det när jag gick i skolan -- som hamnar längst bak i klassen och som endera sitter alldeles tysta eller också ägnar sig åt något helt annat på lektionerna och inte alls är med, därför att de har tappat kontakten med skolarbetet. Det är otroligt viktigt att dessa barn får fortsätta att så att säga ha kontakt med kunskaperna och att de känner att de är med. Därför behöver de mer av skolans resurser, i form av stöd och hjälp från lärarna. Det här handlar alltså om både resursfördelnings och resurstilldelningsfrågor.
Herr talman! Det råder inte något tvivel om att resurserna är väsentliga i skolarbetet. Jag har aldrig någonsin sagt att det är enkelt att hantera ekonomiska problem. Jag tycker ändå att man skall sätta in frågan i dess sammanhang. Under 80-talet ökade nämligen skolans kostnader med 25 %. Den kraftiga neddragning som Eva Johansson talar om och som har skett under den senaste tiden handlar i värsta fall om ett par procent. Möjligen är vi tillbaka på 1990 eller 1989 års nivå när det gäller skolkostnaderna generellt. Sedan har undervisningskostnaderna i större utsträckning än tidigare drabbats. Det har bl.a. handlat om att elevgrupperna har blivit större, och det skapar naturligtvis bekymmer. Jag tycker att man skall ha detta klart för sig. Jag tycker också att man skall ha klart för sig att det inte är så, att den här regeringen har önskat denna ekonomiska kris. Vi varnade ju för den i förra valrörelsen, och vi arbetar nu hårt för att försöka göra något åt den. Jag tänker inte öda tid på att tala om vems felet är. Det är så många andra som har upptäckt det, så det behöver jag inte tala om. Däremot är det viktigt att ha klart för sig att avgörande för om vi skall klara av alla åtaganden och önskemål bl.a. när det gäller skolan är att vi får ordning på ekonomin. I interpellationen finns en fråga om huruvida jag är beredd att ta initiativ till en snabb översyn/utredning som tittar på hur kommunerna handskas med pengarna. Jag har tidigare påpekat, och jag upprepar nu, att Skolverket som en av sina uppgifter har att följa vad som händer på skolområdet. Skolverket har i år aviserat att man under den treårsperiod som man nu arbetar i kommer att särskilt titta på resurserna i skolan och på hur de fördelas. Jag tycker därför inte att det finns anledning för mig som skolminister, för regeringen eller för riksdagen att uttala att en utredning måste göras, eftersom man bevisligen håller på med en sådan. Detta tycker jag är oerhört väsentligt. De detaljbilder av skolans verksamhet som man får är oerhört centrala. Jag förstår att Eva Johansson har stött på sådant här i sina barns skola. Det är intressant att notera. Det finns säkert fler fall i detta sammanhang. Väldigt väsentligt när man möter stora grupper är att man tar reda på hur många lärare det är som arbetar med eleverna. Jag känner också till ett par skolor där man arbetar i ganska stora grupper. Det beror på att man har valt en annan pedagogik. Där är detta med stora grupper inte ett allvarligt problem. Man arbetar med flera vuxna och den här elevgruppen. Det gäller alltså att noga analysera statistiken. Jag tycker faktiskt att man måste låta den professionella myndighet som vi har åstadkommit -- Skolverket, som har ansvaret för det här -- plocka fram siffror och analysera dem. Till slut vill jag bara påpeka att jag självklart delar Eva Johanssons uppfattning, att alla elever har rätt till skolgång av hög kvalitet. Det är viktigt att vi särskilt beaktar dem som behöver extra stöd från vår sida, så att de får den hjälp som de behöver.

Fru talman! Varje år upptäcks ungefär 20 000 trafiknykterhetsbrott. Det är mindre än 1 % av alla de trafiknykterhetsbrott som beräknas begås varje år. I kanske hälften av fallen rör det sig om personer som har mer eller mindre grava alkoholproblem. Trots denna verklighet, som naturligtvis är utomordentligt dyster, måste man ändå framhålla att trafiknykterheten i Sverige i förhållande till många andra länder är relativt god. En mängd faktorer i samhället påverkar antalet trafiknykterhetsbrott. Det är därför viktigt att se problemen i ett helhetsperspektiv. Att minska det totala antalet trafiknykterhetsbrott är av mycket stort intresse för trafiksäkerheten. Vi skulle kunna minska antalet dödsfall i trafiken med flera hundra årligen och antalet svåra trafikskador med flera tusen, om vi fick en bättre ordning på det här området. Här spelar insatserna för att öka upptäcktsrisken en avgörande roll. Det visar inte minst de siffror som jag nyss redovisade om att det bara är 20 000 av en eller två miljoner trafiknykterhetsbrott som upptäcks varje år. Lika viktigt som att öka upptäcktsrisken är att göra insatser för att på ett adekvat sätt hjälpa, stödja och behandla dem som kör rattonyktra och som har grava alkoholproblem. Det har nämligen visat sig att trafiknykterhetsbrotten är brott där återfallstalen är höga och där alkoholproblemet kanske är det stora problemet. Möjligheterna till olika former av alkoholavvänjning för de trafiknykterhetsbrottslingar som döms till fängelse måste ökas såväl inom rättsväsendet och kriminalvården som inom samhällets socialtjänst för att få bukt med alkoholproblemen. I det föreliggande betänkandet behandlar justitieutskottet ett antal förslag som regeringen har lagt fram till skärpning av synen på trafiknykterhetsbrotten. Jag skall kommentera de förslagen utifrån den socialdemokratiska motion som är lagd i ärendet och de reservationer som vi fogat till utskottets betänkande. När det gäller gränsvärdet för grovt rattfylleri föreslår regeringen en sänkning av detta gränsvärde från 1,5 % till 1,0 %. Socialdemokraterna tillstyrker detta förslag. Det kunde i och för sig diskuteras om vi inte borde ha stannat vid 1,2 % för att tillgodose den nordiska likformigheten. Men den här ändringen innebär en klar markering om att vi ser allvarligt på grovt rattfylleri. Vi från Socialdemokraternas sida menar att det är befogat. För att åstadkomma verklig effekt krävs rejäla satsningar på åtgärder som leder till ökad upptäcktsrisk. En fördubbling av upptäcktsrisken skulle säkert verka mer brottsavhållande än straffskärpningar. Det skulle också leda till att färre dör eller skadas svårt i trafiken. Polisen måste därför ges ökade resurser för sin alkoholkontrollverksamhet. En rejäl satsning på det här området är minst lika viktig som den markering som vi nu gör när vi sänker gränsen för grovt rattfylleri från 1,5 % 1,0 %. Socialdemokraterna har i sin motion och även i en reservation föreslagit att 30 miljoner kronor avsätts nästa budgetår till Polisen för åtgärder för att öka upptäcktsrisken när det gäller den här typen av brottslighet. Vi tror att det skulle vara ett utomordentligt verksamt medel för att stävja sådana här brott i trafiken. Ett annat förslag som läggs fram i propositionen är att höja straffmaximum för grovt rattfylleri. En straffskärpning anses uppenbarligen inte leda till någon allmän nivåhöjning av straffen för grovt rattfylleri. Det sägs mer eller mindre uttryckligen i propositionen. Socialdemokraterna ställer sig tveksamma till om det är befogat att höja straffmaximum, eftersom det inte anses leda till en allmän höjning av straffen för grovt rattfylleri. I likhet med Lagrådet anser vi att det är svårt att tänka sig enstaka fall av enbart grovt rattfylleri som har så högt straffvärde, att den nuvarande ettårsgränsen behöver överskridas. De särskilt straffvärda fallen torde vara antingen sådana där föraren har begått flera rattfylleribrott eller sådana där hans framfart utgjort även ett annat brott, nämligen grov vårdslöshet i trafiken eller vållande till annans död eller kroppsskada. I sådana fall kan man redan i dag döma ut högre straff än ett års fängelse. Vi yrkar avslag på regeringens förslag i denna del. När det sedan gäller principerna för påföljdsvalet innebär regeringens förslag en ganska kraftig uppstramning av reglerna så att fängelsestraff i stort sett skall bli påföljden när det gäller grova rattfylleribrott framöver. Det råder i och för sig ingen tvekan om att grovt rattfylleri är ett så allvarligt brott att det normalt bör leda till fängelsepåföljd. Som Lagrådet har anfört har också praxis efter 1990 års reform utvecklats i restriktiv riktning. Det innebär att mer än hälften av de grova rattfylleribrotten i dag leder till fängelsedom. Detta innebär att fängelsedomar för grovt rattfylleri är betydligt större till antalet än andelen fängelsedomar för andra brott med motsvarande straffvärde. Det uttalande som görs i propositionen angående valet av påföljd innebär, som jag nämnde tidigare, en återgång till vad som gällde före 1990 Enligt Socialdemokraternas mening kan det ifrågasättas om domstolarnas möjligheter i detta avseende nu bör inskränkas, särskilt i belysning av nuvarande påföljdspraxis. Som Lagrådet påpekat torde inte några ytterligare nämndvärda vinster från allmänpreventiv synpunkt kunna uppnås genom en strängare praxis. Domstolarna bör därför inte genom motivuttalande, som i propositionen, förmås att avlägsna sig från normala principer vid val av påföljd. Enhetlighet i tillämpningen bör i stället främjas genom fortsatt prejudikatbildning, återkommande kartläggning av domstolarnas praxis och praxisdiskussioner inom och mellan domstolarna. Även framgent bör det finnas ett visst utrymme för att döma till annan påföljd än fängelse vid grovt rattfylleri. Jag tänker då närmast på kontraktsvård eller skyddstillsyn under särskilda föreskrifter, när det finns speciella omständigheter. Socialdemokraterna vänder sig alltså mot de motivuttalanden som görs på den här punkten i propositionen. En tredje punkt där socialdemokraterna har invändningar rör förhållandet mellan rattfylleri och grovt vållande till annans död eller kroppsskada. Det är ett förslag som läggs fram i propositionen utan föregående remissförfarande. Lagrådet har riktat berättigad kritik mot att ett så principiellt viktigt förslag som det som regeringen lägger fram inte har blivit föremål för ett sedvanligt remissförfarande. Man kan t.o.m. ifrågasätta om regeringen i rimlig utsträckning har levt upp till beredningstvånget i 7 kap. 2 § regeringsformen när det gäller den här delen av förslaget. Bestämmelserna om vållande till annans död och vållande till kroppsskada eller sjukdom har ett mycket stort tillämpningsområde. De gäller inte bara trafikolyckor, utan de aktualiseras också i många andra sammanhang. Olyckor i arbetslivet, felbehandling inom sjukvården, vådaskjutning i samband med jakt eller militärövningar och överföring av hivsmitta är några exempel på situationer där paragraferna om vållande till annans död eller kroppsskada är tillämpliga. De förslag som tar sikte just på rattfylleriet eller framförandet av motorfordon när man är alkoholpåverkad skall ligga till grund för bedömningen av huruvida vållandet skall betraktas som grovt. Men förslaget är inte tillräckligt berett. Det tar inte heller hänsyn till vållandebrottet i stort och hur bestämmelsen skall utformas med hänsyn till om brottet är grovt eller icke grovt. Därför säger vi i reservation nr 3 att den frågan bör bli föremål för fortsatt beredning och att regeringen efter denna beredning bör återkomma till riksdagen. Fru talman! Socialdemokraterna tillstyrker alltså förslaget om att gränsen för grovt rattfylleri skall sänkas från 1,5 till 1,0 . Vi motsätter oss straffskärpningarna, eftersom vi i likhet med Lagrådet anser att det inte finns något behov av sådana. Vi motsätter oss också de förslag till motivuttalanden som framförs i propositionen om påföljdsvalet. Vidare vill vi ha en fortsatt beredning angående förhållandet mellan rattonykterhetsbrott och vållandebrott. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr 1, 2, 3, 5 och nr 7.

Fru talman! Beträffande propositionen angående rattfylleri och justitieutskottets betänkande nr 11, anser Ny demokrati att propositionens förslag över lag är bra. De innebär skärpningar på de flesta områden. Rattfylleri och de konsekvenser som det för med sig är bland de mest onödiga och negativa inslagen när det gäller trafiksäkerheten på våra vägar. Det finns emellertid en del punkter där vi vill gå något längre än vad som föreslås i propositionen. I vår motion Ju610 -- under mom. 10 -- har vi föreslagit att man skall införa en speciell lagregel om bildråp. Det hade enligt Ny demokrati varit önskvärt att skapa den brottsformen med ett straffminimum på tre år. Därmed klargör man med skärpa allvaret när det är fråga om synnerligen anmärkningsvärd körning. Jag kan tänka mig sådana sammanhang där en rattfyllerist kör omkring på gångbanor i bostadsområden och i närheten av skolor och kör ihjäl barn. Vi anser att dessa situationer har ett särskilt högt straffvärde. Fru talman! Beträffande mom. 11 innebär propositionen att man skall utvidga polisens möjligheter att ta s.k. sållningsprov. Det är ett bra förslag. Polisens möjligheter att ta alkoholutandningsprov utvidgas därmed, och det är angeläget från preventiv synpunkt. En moderatmotion, Ju13, föranledde emellertid att utskottet tillstyrker införandet av ett tredje stycke med följande lydelse: Om den undersökte begär det, skall protokoll föras vid provtagning och bevis om utförd åtgärd utfärdas. Efter att ha talat med en hel del poliser i landet anser jag det nödvändigt att yrka avslag på denna motion. Motiveringen är precis den som jag har skrivit i mitt särskilda yttrande, nämligen: ''Införandet av en regel om att polisen på begäran av den undersökte skall vara skyldig att föra protokoll över provtagning eller utfärda bevis om utförd provtagning kan få olyckliga konsekvenser rent praktiskt. En viss risk finns att denna regel kan komma att missbrukas, vilket skulle få till följd att den ökning av effektiviteten som är syftet med regeringsförslaget avseende de s.k. sållningsproven kommer att motverkas. Om detta skulle bli fallet får denna fråga tas upp till förnyad prövning.'' Vid särskilt omfattande kontroller, trafikrazzior när det gäller att kontrollera nykterheten, kan det uppstå väldigt mycket irritation bland andra förare som inte kör omkring onyktra. Det skulle åtgå större resurser från polisens sida om man skulle behöva utfärda protokoll när förare så begär det. Det är nämligen så, fru talman, att många har som sport att trassla till det för polisen när det gäller att åstadkomma åtgärder för trafiksäkerhetens främjande. Konsekvenserna kan alltså bli olyckliga. Därför yrkar jag avslag på motion Ju13 Fru talman! Vid mom. 18 önskar Ny demokrati att försäkringsbolagen på något vis skulle få reda på när deras kunder har kört omkring rattonyktra eller rattfulla. Som det nu är får samtliga bilister vara med och betala försäkringspremien. En hel del av rattfylleristerna åstadkommer stora materiella skador ute i trafiken, vilket alla bilförare solidariskt får vara med och betala. Vi tycker att det bör införas en ordning där försäkringsbolagen får reda på vilka av deras kunder som har kört omkring rattonyktra, oavsett om de förorsakat en bilolycka eller inte. Därmed skulle dessa förare få betala en högre premie för trafikförsäkring och vagnskadeförsäkring. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till vår reservation under mom. 10 beträffande bildråp och till propositionens förslag under mom. 11 samt avslag på motion Ju13.

Fru talman! Först vill jag börja med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna samt motionerna i en viss del. Riksdagen har nu att ta ställning till ett regeringsförslag som innebär skärpning av delar av trafiknykterhetslagstiftningen. Detta är välkomna förändringar. Den i propositionen föreslagna tiden för ikraftträdande föreslås emellertid i betänkandet att flyttas fram till den 1 februari 1994, på grund av att man på de olika institutionerna behöver förbereda sig för denna förändring. Med anledning av en av motionerna föreslår utskottet en regel om bl.a. protokoll vid s.k. sållningsprov. Detta har också berörts av Ny demokratis företrädare. Detta är något som vi i utskottet tror är bra och bifaller förslaget i den del, vilket också framträder i utskottets betänkande. I övrigt avstyrker utskottet övriga motioner. En mängd motionsönskemål har tillgodosetts genom propositionsförslaget. Det är glädjande. Lagutskottet har haft att yttra sig beträffande den del som berör sjöfylleri. Alkohol och trafik hör inte ihop. Det är själva grundtesen i hela den svenska trafiksäkerhetshållningen. Det finns dock en ganska stor grupp människor i vårt samhälle som har alkoholproblem. De människorna behöver hjälp med att komma ur sitt beroende, och detta avser regeringen att stödja genom att föreslå att fängelsedömda trafiknykterhetsbrottslingar skall genomgå alkoholavvänjande behandling under anstaltsvistelsen. Att de skall få stöd och hjälp är något av det centrala. Det skall inte bara ses som ett straff när en missbrukare som inte själv kan komma ur sitt beroende av droger får detta stöd under den tid han avtjänar sitt straff. Propositionens innehåll går ut på att gränsvärdet för grovt rattfylleri sänks från 1,5 till 1,0 1990:1157. Det här har det motionerats om, och det har stötts och blötts i flera riksdagsdebatter under åren som har gått, vilket jag har studerat. Detta har vi också fått stöd för i utskottsbetänkandet. Vidare föreslås att maximistraffet för grovt rattfylleri skall höjas från ett till två års fängelse. Motsvarande höjning av maximistraffet föreslås för bl.a. grovt sjöfylleri. I princip innebär uttalandena i propositionen att vi i fråga om påföljdsvalet vid grovt rattfylleri återgår till principerna som gällde före den 1 juli 1990. Detta har Socialdemokraterna ondgjort sig över. Men det är alltså utskottets mening att det var bättre med de principer som fanns då, därför att det som sades i det betänkandet 1990 har tillämpats på ett felaktigt sätt. I propositionen föreslås vidare en ändring i brottsbalken, som innebär en skärpt bedömning av brotten ''vållande till annans död'' och ''vållande till kroppsskada eller sjukdom'', när gärningarna begåtts i samband med trafikonykterhet. Förslaget innebär att sådana brott som huvudregel skall bedömas som grova om gärningsmannen var berusad. Maximistraffet för vållande till annans död och för vållande till kroppsskada eller sjukdom höjs enligt förslaget till sex respektive fyra år. Vi i utskottet menar att vi därmed kommer närmare den norm som finns i Norden i övrigt, bl.a. i Norge. När fordon använts vid brott mot trafikbrottslagen föreslås att 7 § ändras så att möjligheterna att förklara fordon förverkade ökar. Detta har också redan prövats i andra länder som har varit förebilder. Socialdemokraterna tillstyrker förslaget om en sänkning av promillegränsen och går i huvudsak emot övriga förslag. De nu föreslagna åtgärderna bygger på Väg och sjöfyllerikommitténs betänkande och de beträffande alkoholutandningsprovet bygger på Förverkande av fordon. Remissförfarande och hearing har föregått propositionsskrivningen i vissa delar. Frågan om alkohol i kombination med trafik hör till de frågor som får mycket stora rubriker i massmedierna. Människor reagerar med all rätt. Man har rätt att uppröras över den nonchalans som alkoholpåverkade förare visar genom att sätta sig bakom ratten och därmed riskera inte bara sitt eget välbefinnande, utan även andras, ja, i värsta fall andras liv. Samhällets syn på det allvarliga i ett sådant handlingssätt bör kraftigt markeras, och detta kommer i dagen vid straffmätningen enligt propositionens förslag. Därför avstyrks reservation nr 1. Lagar är normerande och utgör signaler om önskat beteende. Detta har vi som lagstiftare att tillse. Beträffande principer för påföljdsvalet är regeringens mening att ett grovt rattfylleribrott bör ha fängelse som normalpåföljd. Regeringen markerar därmed ytterst kraftigt att ofoget att köra påverkad är ett icke-önskvärt beteende. Likformigheten i rättstillämpningen ökar enligt regeringens förslag, vilket också Lagrådet medger. Lövdén har sagt att detta är en nackdel och att det inte skall tillämpas på detta sätt. Men vi menar att det är fel signaler som har kommit fram och getts vid tillämpningen av just den lagstiftningen. Därför är en återgång till det som gällde före 1990 års lagstiftning i princip nödvändig. Kontraktsvård i all ära -- det är en bra form som bör användas på rätt ställe, men i detta fall har vi valt att titta på frågan från en annan vinkel, därav regeringens proposition och utskottets betänkande. Utskottet avstyrker reservation nr 2 med därtill hörande motioner. I propositionen föreslås att om någon vid förande av motorfordon gör sig skyldig till vållande till annans död under påverkan av alkohol eller något annat medel, skall den omständigheten att gärningsmannen var påverkad särkskilt beaktas när man bedömer om brottet är grovt. Det måste självfallet finnas mätnormer för vad som anses vara grovt. Motsvarande regler föreslås gälla beträffande vållande till kroppsskada eller sjukdom. Detta ärende har tagits upp dels i en departementspromemoria med rubriken Ansvar för grovt vållande till annans död m.m. och dels varit föremål för en hearing i Justitiedepartementet. När vi talar om att vi skall se särskilt allvarligt på brott som är begångna av någon som har varit påverkad av alkohol eller andra droger, är det viktigt att vi samtidigt kräver att missbrukaren skall få adekvat vård för sitt missbruk. Utskottet delar i och för sig Lagrådets uppfattning om vikten av att regeringsförslaget blir föremål för ett sedvanligt remissförfarande. Utskottet anser emellertid att den beredning som förevarit i den nu aktuella delen av regeringens förslag är godtagbar. Det i reservation nr 4 framförda förslaget till ändring om ett nytt brott, bildråp, anser vi i utskottet är tillgodosett i och med utskottets ställningstagande. Vi anser att Ny demokratis reservation bör avstyrkas tillsammans med motion Ju610. Vi i utskottet yrkar även avslag på reservation nr 6 och motion Ju638 angående skyldigheten för domstolar att skicka rapport till försäkringsbolagen. Det menar vi inte är angeläget. Det är försäkringsbolagens angelägenhet att göra kontroll. I reservation nr 5 tas de ekonomiska konsekvenserna upp. Det kommer att bli en förändring beträffande platsbehovet i anstalterna, det är riktigt, Lövdén. Men samtidigt har regeringen en rad förslag under utarbetande som kommer att påverka platsbehovet. I kommande budget kommer en rad åtgärder att redovisas, som också kommer att skingra de farhågor som Socialdemokraterna i det här fallet har haft för den ekonomiska situationen. I den kommande budgeten kommer man att redovisa dels de ekonomiska resurserna, dels också andra åtgärder. Ett fenomen som har blivit alltmer vanligt är sjöfylleri. I takt med ökande hastigheter och ökande antal båtinnehavare, kommer problemen att öka om inte kraftiga åtgärder vidtas. Däremot är det svårt att komma åt den här typen av fylleri och fastställa de olika gränserna. Utskottet delar regeringens och lagutskottets bedömning angående förslaget om höjning av maximistraffet för grovt sjöfylleri. Detta innebär att justitieutskottet, liksom lagutskottet, avstyrker reservation nr 7. När det gäller upptäcktsrisken, som Lövdén tog upp i sitt anförande, vill jag bara påminna om att socialdemokraterna själva har krävt den minskning av resurserna för Polisens verksamhet som håller på att genomföras. Vi kan inte heller se att upptäcktsrisken enbart skulle vara det som skulle föranleda lagstiftning. Det måste finnas både--och. Den proposition som nu ligger på riksdagens bord berör den straffrättsliga delen. Upptäcktsrisken bör naturligtvis kunna ökas om vi har möjlighet att ge polisen de resurser som man behöver för att kunna öka den, men frågan är om bara det skulle kunna föranleda oss att inte godta de i propositionen föreslagna åtgärderna. Det tror inte vi i utskottet. Vi i utskottet menar att det är viktigt att poängtera att alkohol måste vara en försvårande faktor när det handlar om brottsligt beteende. Vi hjälper nämligen ingen med att släta över fel som har begåtts eller som begås. Vi menar att detta är en signal även till omgivningen, till dem som har drogberoende i sin släkt, i sin omgivning eller på sin arbetsplats, att med kraft säga stopp när man vet att en person har svårt att hålla sig ifrån droger samtidigt som personen i fråga också är bilförare. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Beträffande förslaget om sållningsprov var ju regeringens mening att det skulle bli effektivare. Förslaget i motionen Ju13 är förvånande, eftersom det med all säkerhet kommer att innebära störningar i polisens arbete, och det var ju inte precis den avsikten regeringen hade då man föreslog en utvidgning av alkoholutandningsproven. Med all säkerhet kommer det när man genomför större razzior att behövas en ökning av personalen för att man skall undvika onödiga störningar, som köbildning. En annan sak att ta hänsyn till rent polistaktiskt är överraskningsmomentet. Om det vid sådana här razzior bildas längre köer förekommer det ofta att förare och passagerare byter plats, dvs. den rattfulle bilföraren sätter sig vid sidan om, och en annan passagerare i bilen sätter sig vid ratten. Därvid undviker dessa rattfyllerister att tas fast. Det är därför som jag tycker att det är onödigt petigt att i den här moderatmotionen lägga in ett särskilt tredje stycke. Det tar bort effektiviteten. Jag vill också nämna vår motion om ett särskilt bildråp. Vi anser att det finns ett särskilt högt straffvärde och att man förslagsvis kunde införa en brottsform kallad bildråp när det är fråga om en i synnerhet anmärkningsvärd körning och då barn många gånger är offer på grund av att föraren har kört på gångbanor och i områden där barn vistas. Det är av den anledningen som vi vill införa en särskild brottsform, s.k. bildråp, med ett minimum av tre års fängelse. Detta tror vi skulle ha en ytterligare preventiv effekt för presumtiva rattfyllerister.
Fru talman! Jag vill poängtera att det tillägg som har gjorts för att vi skall kunna anta den här motionen så som vi avser berör just rättssäkerhetsaspekten, att de som vill skall kunna begära ett protokoll. Vi utgår från att de flesta inte är särskilt intresserade av det, utan att de som så att säga ''har grönt'' skall kunna ta kontrollen med humor och åka vidare glada över att en gång ha fått genomgå denna test, som man så sällan råkar ut för. De som däremot har anledning att vara skraja för testningen kanske begär ett protokoll för att vara riktigt säkra på att detta är riktigt. Den rättssäkerhetsaspekten tror vi att det är viktigt att man har kvar vad gäller sållningsproven, och därav detta tillägg. För övrigt har utskottet inget att tillägga i fråga om försäkringsdelen. Vi tror att det beslut riksdagen skall fatta i dag kan vara till fyllest i dagsläget. Det är ändå en oerhörd uppstramning i förhållande till tidigare.

Både regeringens förslag och motionen innebär faktiskt en inskränkning i effektiviteten -- det gäller alltså även regeringens förslag. Jag vill därför yrka avslag på regeringens proposition i den del som rör sållningsprovet liksom även motion Ju13. Det är en onödig inskränkning i polisens arbete, oavsett vad det är för form av protokoll som skall utfärdas.
Fru talman! Jag skall följa uppmaningen att vara sparsam med repliktid och bara ta upp det sista som Socialdemokraterna har tagit initiativ till besparingar inom polisväsendet och att det därför var konstigt att vi nu lade fram ett förslag om ytterligare anslag till polisväsendet om 30 miljoner kronor. Regeringen och Socialdemokraterna är överens om bespraringar på 500 miljoner inom Polisen. Vi är också överens om att det är möjligt att uppnå den besparingen utan att den operativa verksamheten blir lidande. Det vi har föreslagit i den här motionen är att vi på ett av polisens verksamhetsområden skärper insatserna, och det gäller polisens möjligheter att upptäcka rattfylleribrott. Den statistik som jag använde mig av i mitt inledningsanförande är ju förskräckande, Liisa Rulander. 20 000 trafiknykterhetsbrott upptäcks varje år, och man beräknar att antalet brott totalt uppgår till mellan en miljon och två miljoner. Upptäcktsrisken är alltså försvinnande liten, och med en så liten upptäcktsrisk är ju riskerna för en stor brottslighet på det här området betydande. Jag tror att det finns mycket att vinna på att kraftigt öka upptäcktsrisken. Då kan vi möjligtvis få bukt med en del av de problem som följer av rattfylleribrotten och pressa tillbaka rattfylleribrotten. Det är motivet till vår reservation. Det är ett mer verkningsfullt medel än att höja maximistraffet för grovt rattfylleri, fast man egentligen inte avser att använda det utrymme som den höjningen medger -- det sägs ju rakt ut i propositionen.
Fru talman! Jag tror inte att jag sade att det var ''obefogat att begära mer resurser''. Däremot ifrågasatte jag om det skulle kunna motverka det som propositionen har som syfte, nämligen att ge rätt signaler om vad samhället anser om att man använder droger och i synnerhet alkohol i samband med bilförande. Jag kan i stort hålla med om det Lars-Erik Lövdén säger om att upptäcktsrisken är oerhört väsentlig. Om man riskerar att upptäckas är det väldigt många som avstår från att köra berusade eller efter att ha tagit endast litet alkohol. Polisens resurser är emellertid inte de enda resurser vi kan räkna med i samhället. Det förslår inte långt om det bara är polisiär verksamhet som vi skall rikta in oss på, utan det måste vara fråga om flera olika åtgärder sammantaget. Som jag helt kort nämnde är detta signaler som kanske går fram på arbetsplatser, bland släktingar, vänner och grannar. Det kan också vara en signal om vi säger att samhället ser mycket allvarligt på detta. Då vill man inte riskera att den man känner och älskar skall hamna i fängelse på grund av en enstaka händelse. Detta kan vara ett sätt att kanske förebygga den här typen av brott. Det jag syftar på är att det inte enbart är polisens resurser och åtgärder som skall påverka i det här sammanhanget. Vi anser därför att man kan ta fasta på propositionens förslag, som utskottet nu har ställt sig bakom, utan att man därmed på något sätt förbiser upptäcktsrisken.
Fru talman! Tror verkligen Liisa Rulander att en höjning av maximistraffet för grovt rattfylleri från ett till två års fängelse får någon effekt på den här typen av brottslighet i jämförelse med effekten av en kraftfull ökning av upptäcktsrisken? Jag ställer frågan särskilt med tanke på att det i propositionen sägs rakt ut att man inte syftar till någon allmän nivåhöjning när det gäller straffmätningen. Då torde det ju inte få någon effekt över huvud taget att man höjer maximistraffet från ett till två års fängelse. I själva verket får vi ett maximistraff i vilket man över huvud taget inte kommer att använda sig av den övre delen av straffskalan. Då blir det instrumentet verkningslöst i förhållande till en kraftig ökning av upptäcktsrisken. Jag tror -- och i det har jag stöd av vad de flesta bedömare på det här området säger -- att det mest verkningsfulla medlet för att bekämpa den här typen av allvarlig brottslighet -- vi är överens om att den här typen av brottslighet är allvarlig -- är att se till så att upptäcktsrisken är stor.
Fru talman! Det finns en allmän rättskänsla i detta. Det finns få men väldigt allvarliga fall där man enligt den allmänna rättskänslan inte har kunnat döma på rätt sätt på grund av att straffen kanske har varit litet för låga. Vi tror inte i utskottet att det kommer att handla om så väldigt många fall, men möjligheten måste finnas. Detta ger också återsken på annan lagstiftning. Det som är viktigt att komma ihåg i de här fallen är offren, de som riskerar att råka illa ut -- detta skall ju vara förebyggande och se till att risken minskar att människor på ett orättvist sätt utsätts för rattfylleristers framfart. Detta utesluter som sagt inte förebyggande åtgärder på många olika områden. Detta är de signaler vi i utskottet vill ge vad gäller hur vi ser på den här typen av brott.
Fru talman! Det finns i Sverige en stor uppslutning kring uppfattningen att alkohol och trafik måste hållas isär om inte trafiksäkerheten skall äventyras. Den insikten och inställningen finns också i riksdagen och i regeringen, och utskottets företrädare har ju strukit under den synpunkten. Det har trots det inneburit ett mödosamt arbete under lång tid att närma sig den målsättning som de flesta ställer upp på men inte alltid i det praktiska handlandet tillämpar. I betänkandet erinras om att Sverige var tidigt ute med promillegränser, som infördes redan 1941. Bara Norge var fem år före oss. Trots ett hårt motstånd från dåtida vetenskapare och lagstiftare drevs denna regel fram, och gränsen har efter hand sänkts alltmer. Från ursprungliga 0,8 sänktes gränsen under 50-talet till 0,5 , för att 1990 sättas till 0,2 . Förbättrad teknik, framför allt med de s.k. alkoholutandningsproven, har gjort det möjligt att sätta lägre gränsvärden. Trots det är det inkonsekvent att fördöma alkoholen i trafiken samtidigt som lagstiftare tillåter en viss mängd. Dagens förbättrade teknik och vår kunskap om alkoholens vådor i trafiken borde leda till att vi införde en nollgräns. Därtill skulle kopplas en säkerhetsmarginal, som på medicinska grunder fastställdes och som garanterade rättssäkerheten. För en sådan modell finns ett starkt stöd från många forskare, professionella trafiksäkerhetsarbetare, polis och motororganisationer, och så sent som i somras uttalade sig därtill kommunikationsministern för att en nollgräns vore det konsekventa och riktiga. Jag tror, fru talman, att det är den enda hållbara linjen om vi vill hävda en förbättrad trafiksäkerhet. Det faktum att vi i Sverige och Norge har sett strängt på brott mot trafiknykterheten har ju också inneburit att vi här har en relativt sett bättre situation, även om, som man i utskottet påpekar, den fortfarande inte är acceptabel. Min uppfattning är att skärpta regler på trafiksäkerhetens område med tanke på de goda effekter detta har haft skulle vara en en god exportvara att förmedla till Europas länder, då vi nu förbereder en starkare samverkan. Intressant är också att konstatera att länder med en förhållandevis hög alkoholkonsumtion har visat ett klart intresse för att tillämpa ett skandinaviskt synsätt på trafiknykterhetsfrågor. Den proposition som vi nu har att behandla bygger i allt väsentligt på Väg och sjöfyllerikommitténs betänkande. Som en av medlemmarna i den kommittén kan jag intyga att den bedrev ett engagerat och aktivt arbete för att nå konkreta resultat för trafiksäkerheten. När vi var färdiga noterade vi något så ovanligt som att kommittén på alla punkter var helt ense, rakt över alla riksdagspartier. Det har också inneburit att regeringen i allt väsentligt har följt upp kommitténs förslag. Dock saknas ett par viktiga delar. Det gäller bl.a. lämplighetsprövningen för dem som dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri. Utredningen föreslog att alla som döms för något av dessa brott skulle genomgå s.k. utvidgad lämplighetsprövning. Det innebär att man till en ansökan om körkortstillstånd måste foga ett särskilt utlåtande som styrker att vederbörande uppfyller körkortslagens krav på ett nyktert levnadssätt. Nu hänvisar regeringen till att Kommunikationsdepartementet utreder denna fråga och att man därför bör avvakta det beredningsarbetet. Jag hoppas, fru talman, att det innebär att frågan ändå snabbt kommer tillbaka till riksdagen för en befogad förändring. Den andra frågan, som har återkommit motionsvägen flera gånger, är den s.k. eftersupningen. Det har framförts önskemål om en lagändring som innebär att Sverige skulle anta samma regel som Norge. Den innebär att en förare av motorfordon inte får inta alkohol eller annat berusande eller bedövande medel under de sex första timmarna efter en avslutad körning, om vederbörande förstått att körningen kan leda till polisundersökning. Här hänvisar utskottet till att den påstådda eftersupningen torde vara relativt liten i förhållande till samtliga trafiknykterhetsbrott, och därför är man inte beredd att göra något särskilt uttalande. Det faktum att det skulle vara en liten grupp människor som har brutit mot denna nykterhetsbestämmelse i trafiken är en svag invändning. Det råder inget tvivel om att eftersupningen är en besvärande omständighet både för polisen och för dömande instans och ytterst drabbar den trafiksäkerheten. Därför hoppas jag att det övervägande som nu sker inom departementet leder till att man återkommer relativt snart, så att vi kan skapa en relevant och rimlig lagstiftning. Utskottet redovisar även bakgrunden till sjöfylleribestämmelser och erinrar om att vi här i riksdagen många gånger diskuterat frågan. För egen del har jag sedan 1970-talet ganska många gånger motionerat om promilleregler på sjön. Intresset för en sådan utveckling har vuxit genom åren och nu har också en offentlig utredning prövat frågan och enigt föreslagit att promilleregler skall införas. Invändningarna mot en promillelagstiftning i sjötrafiken har varit av två slag. Den ena har varit de starkt skiftande och särpräglade förhållanden som råder inom sjötrafiken. Den andra har varit att övervakningen ansetts bli så begränsad att man av det skälet har avstått. Att det är ett särpräglat förhållande och att möjligheten till upptäckt är begränsad får ju inte avhålla lagstiftaren från att uttala sin principiella hållning. Därför dök det upp några frågetecken när Liisa Rulander sade att hon inte tror så mycket på det här. Frågan är: Vad tror utskottet egentligen på? Därtill skulle polisen och de övervakande myndigheterna få ett enkelt instrument som skulle underlätta arbetet i den kontroll som enligt nuvarande lagstiftning faktiskt är påbjuden. Ännu mer fundersam blev jag när jag lyssnade till Lars-Erik Lövdén. De allmänna deklarationerna är det inte så svårt att instämma i, inte heller i hans påstående att det bör råda en helhetssyn. Men slutsatserna blir något märkliga. Dels tar socialdemokraterna avstånd från sin utredare, som delade de synpunkter som förs fram i det här förslaget, dels säger Lars-Erik Lövdén att man motsätter sig straffskärpningar och att man vill ha ett fortsatt utredande. Det är, fru talman, inte brist på kunskap i de här frågorna. Det är mer brist på en och annan insikt och framför allt brist på politiskt kurage. När Lars-Erik Lövdén säger att han vill ha en återgång till de motivuttalanden som gällde före 1990 tar man sig för pannan. Menar verkligen Lars Erik Lövdén att det är den ordningen som skall återinföras? Jag tror att det är viktigt att Lars-Erik Lövdén, även om han har respekt för repliktiden, förklarar sig på den punkten. Sammanfattningsvis skulle man ändå kunna säga att regeringens förslag och justitieutskottets uppföljning och stöd för förändring när det gäller grovt rattfylleri m.m. är ett steg framåt till fördel för trafiksäkerheten. Som värdefulla inslag gäller: - att man ser strängare på brott mot nykterheten i trafiken, - att vållandefrågorna uppmärksammas mera och - att en aktiv rehabilitering införs. Fru talman! Ett problem som blir alltmer besvärande är att även andra droger förekommer i trafiken. Narkotikan är ju endast ett av flera drogpreparat. Vi har olika typer av läkemedel som kan ge effekter av icke önskat slag på bilförarna. Det bör emellertid vara fullt möjligt att konstatera om en person har ämnen i sig relaterade till föreskriven medicin eller inte. Det finns också anledning att undersöka effekten av vissa läkemedel och därmed få ett klarläggande av vilka läkemedel som bör förbjudas i samband med bilkörning. Vi behöver också en lagstiftning som till sin struktur liknar rattfyllerilagstiftningen, vilket fordrar att följande komponenter ingår: Därför borde regeringen snarast ta tag i detta växande problem i trafiken. Alla förare som är inblandade i trafikolyckor och som kommer in för vård borde genomgå en drogtest. En utredning bör göras kring gränsvärden och lag och staffbestämmelser ändras så att de liknar rattfylleriregelverket. Vidare bör polisen få möjlighet att rutinmässigt göra stickprovskontroller, typ alkotest, för att påvisa narkotika och beroendeframkallande medel. Allra sist, fru talman, tror jag att det är viktigt att slå fast att avsikten med en mer restriktiv lagstiftning inte är att åstadkomma fler och hårdare straff mot medborgarna. En sådan lagstiftning skulle framför allt vara preventiv och leda till att allt färre gör sig skyldiga till trafiknykterhetsbrott. I så måtto är propositionen och utskottsbetänkandet värda att stödjas, och jag vill, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Efter Elver Jonssons anförande tvingas jag begära en replik till. Jag menar inte att vi skall tillbaka till den praxis som gällde efter 1990 års lagändringar. Det är alldeles uppenbart att vi fick en alldeles för hög andel villkorliga domar strax efter lagändringarna Men sedan har praxis stramats upp åtskilligt. Av statistiken framgår att andelen fängelsestraff som utdöms i tingsrätterna har ökat med 10 % till 57 % från andra halvåret 1991 till 1992. Medan andelen villkorliga domar har minskat med 5 % till 18 %. Eftersom frivårdsmyndigheterna nu skall yttra sig regelmässigt i fråga om grovt trafiknykterhetsbrott kommer med all sannolikhet också skyddstillsynspåföljderna att öka på de villkorliga domarnas bekostnad. Vi har alltså fått en mycket kraftig uppstramning av praxis i förhållande till det som gällde strax efter 1990 års reform. Det tycker jag är bra. Jag sade i mitt anförande att jag hamnar på samma linje som Lagrådet, att det inte behövs några ytterligare uttalanden på den här punkten med hänsyn till den utveckling som har varit och med hänsyn till att de allmänna reglerna för straffmätnings och påföljdsval bör gälla även trafiknykterhetsbrott, även om det betraktas som ett artbrott.
Fru talman! Nu säger Lars-Erik Lövdén att han inte menar att vi skulle återgå till det som gällde före 1990 och de motivuttalanden som gjordes av dåvarande regering. Det noterar jag med tillfredsställelse. Men då blir den invändning som socialdemokraterna gör i dag märklig, för de motivuttalanden som nu finns stämmer rätt väl med den praxis och den uppstramning som jag uppfattade att Lars-Erik Lövdén faktiskt bekände sig till. Nu säger Lars-Erik Lövdén att han är på samma linje som Lagrådet och andra juridiskt kunniga. Det må så vara. Jag vill ändå hävda att den förbättrade trafiknykterhetslagstiftningen inte tillkommit tack vare juridiskt arbete, utan det har varit politiskt pådrivande krafter i denna riksdag och föregångare till denna riksdag som har medverkat. Man skulle litet sarkastiskt kunna säga att vi trots juridisk vetenskap har fått en förbättrad trafiknykterhetslagstiftning.
Fru talman! Jag vill bara komma tillbaka till Elver Jonssons aspekt på nollgräns för rattonykterhet och rattfylleri. Det är klart att detta är en rättssäkerhetsaspekt. Vi måste försöka följa de tekniska hjälpmedel som vi har och försöka att få så väl fungerande tekniska hjälpmedel som möjligt för att verkligen komma åt detta problem. Vi kan hålla med Elver Jonsson om att det är viktigt att man verkligen ser till att ingen alkohol är rätt när man kör bil. Men självfallet får det inte bli så, som någon påstår, att en lättöl eller en Kefir kan ge utslag på de instrument som finns i dag. Om det är så banalt, måste detta naturligtvis utredas färdigt. Vi måste undersöka alla de tekniska hjälpmedel som finns till vårt förfogande innan vi kan lagstifta om någonting som kan påverka rättssäkerheten för enskilda människor. Jag vill också ta upp en del andra aspekter som Elver Jonsson hade. De är mycket bra förslag på sådant som även andra länder tillämpar. Det har t.ex. funnits motioner om eftersupningen, det finns motioner om alkolås. Det finns en hel mängd motioner som har hänvisats till andra utredningar som pågår. Jag har här trafikutskottets betänkande om trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet. Där tar man också upp en del aspekter på just rattonykterhet. Man hänvisar till att det på Kommunikationsdepartementet också pågår utredningar och efterforskningar på de här områdena. Därmed har vi fått ett enigt utskott bakom det betänkande som föreligger i dag. Vi vet att det genomförs en hel del åtgärder som kommer att befrämja nykterhet på vägarna.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Elver Jonsson tog faktiskt orden ur mun på mig. Jag satt också med i Väg och sjöfyllerikommittén. Jan Socialdemokraterna, var totalt enig med utredningen om att vi måste ha en straffskärpning, speciellt när det gäller vållande till annans död. Just på denna punkt är jag därför särskilt besviken på att inte den övriga socialdemokratiska gruppen har stött Jan Björkman i utredningen. Jag har nämligen följt ett flertal fall och en del rättegångar, trots att jag sitter i trafikutskottet, och sett hur offren lider efter sådana här brott. Därför ställer jag mig helhjärtat bakom regeringens förslag i den här frågan.

Fru talman! Jag skall vara mycket kortfattad. Detta betänkande bygger i stor utsträckning på regeringens skrivelse med redogörelse för de åtgärder som man vidtagit för att stärka det finansiella systemet, alltså åtgärderna mot bankoch finanskrisen. Vi har haft en remissdebatt om den skrivelsen. I den debatten tyckte jag att man kunde ge regeringen en eloge för den skrivelsen. Det var en bra och fyllig redogörelse för vad regeringen har gjort. De insatser som man vidtagit fanns det heller ingen anledning att rikta kritik emot. Det har vi från Vänsterpartiets sida också tagit upp i vår motion, men jag vill säga det nu också. Det finns ett ställe där vi har gjort en markering och där jag har avgett en meningsyttring i näringsutskottet. Det gäller försäljningen av Gota Bank. Man kan säga att den frågan delvis är överspelad. Det vi har tagit upp och betonat är att det drag av regional bank med förankring ute i olika landsdelar i Sverige som Götabanken har kvar bör bevaras av den nye ägaren och även i den nya form som den sammanslagna Nordbanken och Götabanken får. Det här är väl känt, eftersom vi har framfört det i många sammanhang; under frågestunder, i motioner och andra sammanhang. Men jag vill ändå yrka bifall till den meningsyttring som fogats till betänkandet och som innebär att riksdagen skall göra ett sådant tillkännagivande.

Fru talman! Jag tror att vi vinner tid om jag enbart berör den fråga som Rolf L Nilson tar upp om regeringens skrivelse till riksdagen med redovisning av de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stärka det finansiella systemet. Jag återkommer efter det att Hans Gustafsson och Bo G Jenevall har berört den andra fråga som behandlas i betänkandet. Vad gäller den meningsyttring som Rolf L Nilson har avgivit kan konstateras, vilket Rolf L Nilson själv också gör, att frågan är överspelad. Samtidigt finns det ändå anledning att påpeka att utskottet hade starka skäl när ett enigt utskott avstrykte motionen på denna punkt. Riksdagen har tidigare givit regeringen bemyndigande att sälja ut de banker som staten är hel eller delägare i. Man skall vid de utförsäljningarna se till att statens pengar garanteras i så stor utsträckning som möjligt och inte utfärda några speciella restriktioner vad gäller själva utförsäljningen. Det bemyndigande som riksdagen tidigare enigt fattat beslut om står fast.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

Fru talman! Det är trevligt att se näringsministern här i kammaren. Det är inte så ofta ministrarna hedrar oss med sin närvaro i debatterna. Bankernas oförmåga i många avseenden är en av grunderna till det ärende som debatteras i dag. Det är inte så mycket att debattera. Utskottet är enigt, vilket jag tycker är trevligt. Man kan naturligtvis anse att frågan kunde ha behandlats litet tidigare. Utskottet har ju tidigare gett regeringen till känna att man vill ha den här frågan utredd. Jag talar nu om Bankombudsmannen. Utskottet fick en mycket god föredragning om Bankbyrån av olika berörda parter. Vi tycker inte på något vis att den är något hinder mot att också föreslå inrättande av en bankombudsman. Vi tror att de kommer att komplettera varandra bra. Det var också uppfattningen hos de som talade inför utskottet. Vi tycker att bankintressen kanske är litet starkt företrädda i Bankbyrån, vilket också Hans Gustafsson nämnde. Det kan vara svårt för de förfördelade att över huvud taget känna tilltro till de beslut som kan föranledas av deras överklaganden i personliga ärenden. Det är därför synnerligen angeläget att Bankombudsmannen kommer till stånd och att arbetet organiseras på rätt sätt. Utskottet begär att en utredning tillsätts och ser fram mot att den snabbt utarbetar ett förslag till hur Bankombudsmannen skall organiseras, så att ett beslut kan fattas under vårriksdagen. Jag tycker att vi har fått signaler från departementen om att så skulle kunna bli fallet. Fru talman! Eftersom ärendet inte är kontroversiellt, och vi skall spara tid, yrkar jag avslutningsvis bifall till utskottets hemställan och avslag på meningsyttringen.

Fru talman! Den första proposition som Näringsdepartementet lade fram hösten 1991 var ett handlingsprogram på småföretagarområdet för att stärka svenskt småföretagande. Sverige har under lång tid haft västvärldens kanske hårdaste beskattning av mindre och medelstora företag. Det hade år 1991 lett fram till att vi hade i förhållande till vår befolkning endast en tredjedel så många sysselsatta i företag med under 100 anställda som genomsnittligt i övriga västvärlden. Sedan dess har vi radikalt förändrat småföretagarklimatet. Vi har tagit bort förmögenhetsskatten på arbetande kapital i småföretagen. Vi har gjort bolagsbeskattningen till den mest konkurrenskraftiga i OECD-området. Vi är på väg att reformera reglerna när det gäller kvittningsrätt vid nystart av företag och beskattning av handelsbolag. Vi håller på att förändra reglerna för riskkapitalets beskattning i mindre och medelstora företag. Det bör kunna leda till att andelen ägarkapital i mindre och medelstora företag kan komma att närma sig det som gäller ute i övriga Europa. I dag är andelen ägarkapital i genomsnitt ungefär hälften så stort som i övriga västvärlden. Det har gjort de mindre och medelstora företagen mer sårbara, och de har haft svårare att klara stora påfrestningar i samband med lågkonjunkturer. Vi har genomfört betydande avregleringar. Vi har konkurrensutsatt nya marknader, och vi har återupprättat företagaren som en person som har förmåga och möjlighet att bidra mycket aktivt till att föra Sverige ut ur nuvarande ekonomiska problem. Det går inte att ha företag utan företagare. Beskattar man sönder företagaren förstör man också i praktiken småföretagarklimatet i Sverige. En av de största saker som har gjorts under de gångna två åren är just att förbättra småföretagarklimatet. Vi har även introducerat en riskkapitalstruktur via medel från löntagarfonderna. Det har inrättas två stora portföljbolag med sex riskkapitalbolag med syfte att satsa på snabbväxande mindre och medelstora innovativa företag. Dessa företag har steg för steg kommit i gång och placerar nu pengar i den takt som var åsyftad. Alla kommer inte att få riskkapital från den riskkapitalstrukturen. Det har heller inte varit meningen. Riskkapitalet kommer de företag till del som har de största förutsättningarna att kunna växa och därmed skapa nya arbetstillfällen och nya produkter. Riskkapitalstrukturen är på väg att steg för steg lyckas föra ut riskkapital i det arbete det skall genomföra i småföretagarstrukturerna. Samtidigt är vi på väg att placera ägandet i dessa bolag på ett sätt som långsiktigt kommer att trygga deras verksamhet inriktad mot innovativa mindre och medelstora företag. De är redan i dag till dominerande delen ägda av privata personer. Men genom den proposition som näringsutskottets betänkande nr 11 behandlar kommer det långsiktiga ägandet att säkras och därmed även deras inriktning. Vi har även fördubblat Industri och nyföretagarfonden och etablerat nyföretagarlån för s.k. fria uppfinnare eller fria företagare med snabbväxande produkter så att de kan finansiera sin verksamhet och därmed öka expansionskraften i det svenska näringslivet. Industri och nyföretagarfonden samarbetar med utvecklingsfonderna, handelskammarsystemet, nyföretagarcentrum och banker runt om i landet som försöker ta fram attraktiva nya företag eller nya produkter som skall kunna få stöd och finansiering via Industri och nyföretagarfonden. Fonden har på utomordentligt kort tid ökat sin långivning till denna typ av projekt på ett mycket föredömligt och snabbt sätt. Samtidigt har i mindre skala denna typ av lån även kunnat lämnas av utvecklingsfonderna. Förutom riskkapitalbolagsstrukturen och Industrioch nyföretagarfonden har vi också stärkt möjligheterna runt våra högskolor att kunna dra nytta av de nya idéer, nya produkter och nya forskningsresultat som kommer fram. Genom inrättandet av teknikbrostiftelserna skapar vi den bas som behövs för att gifta samman forskningen med företagare och entreprenörer och därmed kunna kommersialisera en del av de patent och uppfinningar som kommer fram och ta dem till vara i nya produkter, nya företag och nya arbetstillfällen i Sverige. I föreliggande proposition nr 40, som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 11, utvärderas och föreslås förändringar i utvecklingsfondsstrukturen som ett ytterligare ben i förändringen och stärkandet av småföretagarklimatet i Sverige. Utvecklingsfonderna instiftades år 1978. Det är därför naturligt att ca 15 år efter deras start utvärdera dem för att kunna stärka deras konkurrenskraft och vässa dem efter dessa 15 års erfarenhet. I den nya stiftelselagen finns också ett mycket klart och entydigt krav på att det skulle vara bolag i stället för stiftelser i och med att de var anslagsfinasierade. Det finns ett statligt behov att kunna påverka utvecklingsfonder i en del län som tidvis fungerar mindre bra, medan utvecklingsfonder i andra har fungerat alldeles utomordentligt bra. Det finns också ett behov att stärka företagarinflytandet inom utvecklingsfondsstrukturen. Det är av dessa skäl som vi skall bilda ett moderbolag, ett centralt utvecklingsbolag, som skall arbeta tillsammans med staten och företagarorganisationer. De skall sedan äga knapp majoritet i bolagen ute i länen. Därigenom stärker vi företagarinflytandet samt det lokala politikerinflytandet i respektive utvecklingsbolag. De får mer karaktär av företagarfolkrörelse och mindre karaktär av offentligföretagarrörelse. Jag tror att det har en starkt positiv effekt på företagarnas intresse för utvecklingsbolagen. Vi genomför också en centralisering av lånefonden. Då får vi möjligheter att se till att den kommer ut i arbete i form av lån till bolagen. Utvecklingsbolagen kommer i fortsättningen att ha ett lokalt beslutsfattande, men det utvecklingsbolag som inte har möjlighet att utnyttja hela sin lånefond kan låta en del av den utnyttjas av andra utvecklingsbolag och därmed skapa ytterligare hävstångseffekter genom ett bättre utnyttjande av de totala låneresurserna. Samtidigt stoppar vi under ett antal år indragningarna från utvecklingsfondernas lånekapacit eftersom det finns en fortsatt brist på riskvilligt kapital, i synnerhet till de mindre och medelstora företagen. I den här propositionen lägger vi också förslag om att fördela ut en del av ägandet i riskkapitalstrukturen, dvs. Atle och Bure. Vi placerar 10 % av aktieägandet där i Industri och nyföretagarfonden. 10 % lägger vi i moderbolaget till utvecklingsbolagen. Ca 7 % kommer att hamna i teknikbrostiftelserna. Därigenom skapar vi en inbördes konkurrens mellan dessa om kapitalet i Atle och Bure och de sex riskkapitalbolagen. Ingen blir så stor i Atle och Bure att de kan ge order till dem, men de blir inte heller för små. De måste ha kontakter och därmed kontaktytor. De skapar därmed ett mötestorg som är formaliserat för spontana kontakter mellan utvecklingsbolagen, teknikbrostiftelserna, Industri och nyföretagarfonden och riskkapitalstrukturen. Därigenom åstadkommer vi också att Atle och Bure får en långsiktig ägare som kommer att tillförsäkra dem möjligheten att jobba med mindre och medelstora företags riskkapitalförsörjning. Man får en långsiktighet i agerandet, i synnerhet med de rösträttsbegränsningar som gäller i dessa bolag. Därmed skapar vi genom en serie beslut en stark struktur som skall kunna stärka mindre och medelstora svenska företag. Jag vill samtidigt betona att detta är bidrag till lösningen. Grunden till varje effektivt starkt nyföretagande i mindre och medelstora företag är att näringsklimatet är förmånligt. Då har företagen själva förmåga att utvecklas och generera vinster som kan återinvesteras. Därmed stärks företagen. Totalt sett innebär detta närmast en mycket radikal förändring av småföretagarklimatet i Sverige. Jag vågar säga att vi är på väg att få ett av västvärldens mest konkurrenskraftiga småföretagarklimat. Förutom alla de förslag och förändringar som har gjorts kommer vi även i samband med budgetpropositionen att återkomma med ytterligare förslag om den s.k. Arne Vedins innovationsutredning. Jag tror att det finns ytterligare saker att göra i de tidiga utvecklingsskedena av nya produkter och nya företag.

Fru talman! Det finns anledning att konstatera att näringsklimatet i Sverige under en utomordentligt lång tid steg för steg gått tillbaka. Den relativa tillväxten har under den senaste tjugoårsperioden hela tiden sjunkit i förhållande till övriga västvärlden. Det sker nu en vändning. Vi fick överta en finanskris som kanske var den värsta Sverige genomlevt sedan 30-talet och en industrikris som var fullt i klass med 30-talets. Den krisen ändrar man inte på annat sätt än genom att stärka villkoren för det svenska näringslivets sätt att arbeta och konkurrera. Det går inte att tro att det vore en lösning att öka konsumtionen, låna mer pengar och driva ned valutans värde ytterligare. Det var det man gjorde under 20 år. Man drev Sverige att bli ett låglöneland, i stället för att göra det till ett land som satsar på investeringar i näringslivet, investeringar i produktionen och investeringar i personalen. Detta skulle ha stärkt Sveriges nationella konkurrenskraft, och därmed skulle vi ha konkurrerat med kompetent personal och nya produkter. Regeringen har därför valt att steg för steg på område efter område försöka skapa de mest konkurrenskraftiga reglerna för svensk produktion och svenskt företagande. Därmed vill vi dra Sverige ur det utomordentligt besvärliga läge som landet befann sig i vid tiden för förra valet. Vi ser nu att produktionen börjar stiga. Vi ser att konkurskurvan viker och att näringslivet steg för steg börjar dra iväg uppåt. Vi är på väg mot ett av de största handelsöverskott per capita vi har haft i Vi tacklar samtidigt hela tiden också allt som rör ekobrottslighet beträffande företag. Vi reformerar nu utvecklingsfondstrukturen för att göra den vassare så att svenskt småföretagande kan stärkas. Vi försöker skapa en företagarfolkrörelse med decentraliserade beslutsfattanden bland lokala företagare och politiker. Besluten skall inte fattas av enbart politiker, vilket är fallet i dag. Vi effektiviserar Lånefonden och skapar en riskkapitalstruktur som kanske gör att någon miljard kronor investeras i mindre och medelstora företag innevarande år. Vi skapar ett bra klimat kring universitet och högskolor med hjälp av teknikbrostiftelser som skall gifta samman entreprenörer med ny vetenskap, nya produkter och nya rön. Det skulle kunna dra Sverige ur nuvarande problem. Vi eftersträvar nya produkter som orkar bära ett bra löneläge. Jag vill inte ha ett land där man tror att man kan driva företag utan företagare. Jag vill ha ett land där företagarklimatet är bra och där vi konkurrerar med avancerade produkter och kompetent personal. Jag vill inte att Sverige blir ett låglöneland. Det är därför vi måste investera i produktionen, i företagen, i framtiden.

Fru talman! Det är ingen tvekan om att företagarklimatet behövde stärkas. Under den gamla regeringen hade vi förmodligen de hårdast beskattade mindre och medelstora företagen i västvärlden. Det är ingen tillfällighet att det ledde till att vi fick väldigt få småföretag i Sverige. Det problemet löser man inte, som Mats Lindberg tycks tro, med industristöd, bidrag och lån, som gör företagaren totalt beroende av politiker. Småföretagarkultur skapas genom stolta företagare, som om de är duktiga har möjligheter att tjäna pengar och bygga upp sina företag. Det är därför som vi under denna treårsperiod i praktiken genomför nästan hela Småföretagarnas riksförbunds handlingsprogram för att stärka företagen. Vi går igenom utvecklingsfonderna för att delvis -- och jag menar delvis -- avpolitisera dem och öka företagarinflytandet. Det är vad vi sysslar med. Självfallet skall det vara lokala företagare ute i länen som jobbar i utvecklingsbolagen. Det skapar det bästa beslutsfattadet. När det gäller övergången från utvecklingsfond till utvecklingsbolag är det uppenbart så, att vi redan nu ligger långt framme i förberedelserna för en förändring. Den skall ske så smidigt som möjligt, och vi räknar med att de närmaste dagarna kunna tillsätta organisationskommittén, i första rummet med företrädare för de anställda i utvecklingsfonderna men självfallet också med folk från landstingen. Mats Lindberg borde titta litet på riskkapitalbolagens aktivitet. De är inte lösningen på företagens riskkapitalförsörjning, men de är en del av lösningen. När man innevarande år placerar uppemot en miljard kronor i mindre och medelstora företag löser det långt ifrån alla problem, men det är ett bidrag till snabbväxande företag med ungefär så mycket att göra som de klarar av. Riskkapitalbolagsstrukturen kommer självfallet att steg för steg bli effektivare, men i grunden är det ändå så, Mats Lindberg, att det är lönsamma företagare och företag som bygger företagandet. Det är inte bidrag eller politikerstyrning utan ett bra företagarklimat.

Fru talman! Jag trodde att jag hade svarat på frågorna. Om jag har missat några kanske jag kan få dem upprepade för mig. Jag är glad att Mats Lindberg sade att näringslivet måste bygga på lönsamma företag. Däremot är jag besviken över att socialdemokratin har röstat nej till nästan varenda skatteförändring till förmån för de mindre och medelstora företagen. Det är inte så man stärker dem. Självfallet har vi inte klarat att genomföra alla de reformer som vi skulle vilja genomföra, men vi har ändå lyckats arbeta oss igenom en mycket stor del av Småföretagarnas riksförbunds handlingsprogram. Det är jag stolt över, men det finns mer kvar att göra i reformarbetet för att stärka mindre och medelstora företag. Som jag tidigare sade finns det anledning att agera snabbt när det gäller förändringen av utvecklingsfonder till utvecklingsbolag. Därför är vi beredda att tillsätta organisationskommittén så snart klubban har fallit här i kammaren. Då kan vi snabbt ge besked och få en smidig övergång, som kan ske med god insyn av de anställda. Jag vill ånyo betona att det inte är genom subventioner till företag, industristöd, bidrag eller mycket förmånliga lån till endast några få bolag som man löser problemen. Alla företag måste ges möjligheter att lyckas på likvärdiga och konkurrenskraftiga villkor. Jag håller gärna med Mats Lindberg om att det finns många företagare som inte alltid är lämpade att sitta i utvecklingsbolags styrelser, men jag kan försäkra att många politiker har ungefär samma problem. Därför har vi valt att ha en balans mellan landstingsföreträdare och företagare i de lokala utvecklingsbolagen. Men genom möjligheten till utlagsröst är det ändå företagarinflytandet som skall utgöra grunden och som ytterst skall styra utvecklingsbolagens agerande och arbete. Jag är helt övertygad om att det finns många politiker, i synnerhet lokala, som har åtskilligt att tillföra utvecklingsbolagen. Det är ju därför vi har valt att ha den form och struktur på förslaget som vi har. Samtidigt skall man vara väl medveten om att alla som sitter i dessa utvecklingsbolag inte behöver ha en partibok för att vara bra. Därför vill vi att åtminstone halva styrelsen är företagarföreträdare. Då får vi mer av en företagarfolkrörelse som jag tror är väldigt angelägen här i Sverige.

Fru talman! Jag har med stort intresse och förundran lyssnat till Per Westerbergs inlägg. Jag har också lyssnat till Mats Lindbergs inlägg, med mera intresse än förundran. Jag har också lyssnat till deras replikskifte, och jag kan inte komma ifrån intrycket att vi här har hört ett statsråd i desperat behov av att övertyga sig själv om att han och hans departement har uträttat någonting av värde under de två och ett halvt år som han har suttit i regeringsställning. Per Westerberg berömde sig av att ha genomfört Företagarförbundets politiska program. Vi har haft rätt intensiva debatter både i kammaren och ute i samhället om särintressen och det skadliga i att särintressen får dominera politiken. Jag skulle vilja fråga Per Westerberg hur han hade reagerat om en socialdemokratisk näringsminister hade stått upp och sagt: Vi har till punkt och pricka genomfört LO:s näringspolitiska program. Det hade inte varit vackra tongångar. För inte menar väl Per Westerberg att det i företagarnas program för näringslivets utveckling finns den högsta visdomen, och inte bara den ena sidan av verkligheten? En av de största bristerna i denna regerings småföretagarpolitik är att den har varit så ensidig och så enögd. Det talas om företagare, företagarfolkrörelser. Men det talas över huvud taget inte om anställda. Jag menar att de anställda i företagen, även i de små företagen, är värdefulla bidragsgivare till Sveriges industriella utveckling och välståndsutveckling. Det som har kännetecknat regeringens näringspolitik är att man antingen helt och hållet har bortsett från de anställda eller också betraktat dem som ett hinder för utvecklingen. Den näringspolitik som man driver drivs genom andra departement än Näringsdepartementet och av andra ministrar än näringsministern. Den bedrivs av Finansdepartementet och skatteministern.

Det är en löntagarfientlig politik som man bedriver på skatteplanet. Det är på samma sätt med arbetsrätten. Regeringen markerar där sin näringspolitik genom att försöka beröva de anställda de rättigheter de har tillskansat sig, beröva dem deras värdighet och människovärde. Det är återigen ett uttryck för att man betraktar de anställda som ett hinder för verksamheten när de kräver att få ta ansvar och att behandlas rättvist osv. Dessutom överlåter man åt Arbetsmarknadsdepartementet att genom arbetsmarknadsåtgärder bedriva näringspolitik, utveckla företag och göra näringspolitiska satsningar. Jag tror inte att ni har kontroll över de satsningarna på Näringsdepartementet. Jag tror inte att man har det riktigt på Arbetsmarknadsdepartementet heller. Det är en näringspolitik som löper vind för våg. I den katalog av åtgärder som regeringen skulle genomföra för att skapa en ny småföretagspolitik är det egentligen bara en faktor som har varit effektiv, och det beror på ett misslyckande. Det är den devalvering som har skett därför att vi inte kunde hålla kronans värde fast. Visserligen kan man redan i dag se en uppgång i produktionen, men också precis samma typ av oroande effekter som vi fick efter devalveringarna på 1980-talet, nämligen en sorts hybris hos svenska småföretagare. Det redovisades i t.ex. Dagens Industri i fredags. Svenska småföretagare tror att de är världsbäst, bara för att de säljer så förbaskat bra just nu.

Precis som Mats Lindberg påpekade finns en bred samsyn om småföretagarpolitiken. Jag tycker att regeringens politik borde bygga på en sådan samsyn i stället för att vara en konfrontationspolitik. Precis som Mats Lindberg tycker jag att Centerns och Folkpartiets roll i detta sammanhang är mycket märklig. De åtgärder som har föreslagits när det gäller småföretagsutveckling och framför allt kapitalförsörjning är i första hand centraliseringsoch byråkratiseringsåtgärder. Det gäller förslaget om Industri och nyföretagarfonden och de förändringar i utvecklingsfonderna som behandlas i detta betänkande. Här finns förslag till ändrad organisationsform. Det är egentligen det enda av substans som föreslås i betänkandet. Och det är någonting som inte motiveras sakligt. Det motiveras inte i utredningen. I ett yttrande från vd för Utvecklingsfonden i Malmöhus län finns en markering till förmån för den nuvarande formen, stiftelseformen. Där sägs att det i utredningens material inte framkommer någonting som skulle visa att aktiebolagsformen är nödvändig eller motiverad av de brister som man har kommit fram till. Jag tycker inte heller att man i utredningen och propositionen redovisar sakskäl för de förändringar i övrigt som man föreslår. I stället verkar det som om utvecklingsfonderna i stort fungerar väl. De förändringar som behövs kan ske fortlöpande, genom att styrelserna ger sina vd stöd för ett kontinuerligt förändringsarbete, ett effektivare arbete. De signaler som regeringen sänder ut -- och som riksdagen kommer att sända ut, om detta betänkande antas -- är en ökad centralstyrning, mindre hänsynstagande till den regionala kunskapen och återigen en okänslighet för personalen och personalens behov. Det som föreslås är i princip att man säger upp alla anställda för att sedan kunna återanställa. Man säger att de allra flesta troligen kommer att återanställas. Detta är ett dåligt sätt att hantera organisationer där man vill tillvarata och utveckla kompetens. Risken är oerhört stor att de anställda, framför allt de mest kompetenta, börjar söka sig nya anställningar och lämnar organisationen. Då får vi i stället en mindre slagkraftig organisation än den vi har i dag, som kan fungera bättre om den trimmas. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till meningsyttringen i detta betänkande. Den går ut på avslag på propositionen i dess helhet och ett uttalande om en småföretagarpolitik som bygger på samförstånd, inte konfrontation.
Fru talman! Jag vill notera att Rolf L Nilson kanske inte riktigt har förstått alla de förändringar som görs i utvecklingsfonderna. Att vi går över till bolagsformen beror på den nya stiftelselagen. Vi gör det så smidigt och effektivt som möjligt, med full insyn för personalrepresentanterna. Vi noterar att utvecklingsfondernas lånefond bara till hälften är utlånad till företagen. Resten står på bankinlåning. Vi vill att pengarna skall komma ut i företagen och arbeta. Det är därför vi gör förändringar i denna del. Vi stoppar det gamla riksdagsbeslutet från föregående mandatperiod om indragningar och minskningar av lånefonden. Vi stärker kopplingarna till riskkapitalstrukturen, till Industri och nyföretagarfonden, till teknikbrostiftelserna runt universitet och högskolor, för att därmed skapa bättre fungerande nätverk. Vi skapar dessutom en möjlighet att hjälpa fonder som fått problem. Sådant händer litet varstans från tid till annan i alla organisationer. Jag vill gärna hålla med Rolf L Nilson om att hans parti, Vänsterpartiet, faktiskt har röstat ja till förbättringar för småföretagen i större utsträckning än Socialdemokraterna. Rolf L Nilson talar om konfrontation. Det kan möjligen stämma i den delen att vi vill ha lika bra regler för småföretag som man har i andra länder. Vi tror inte att våra svenska småföretagare är några övermänniskor, som kan jobba i hård internationell konkurrens med sämre regler i Sverige än utomlands. Det är det vi rättar till och därmed tar tillbaka det som har förlorats i Sverige under så många år. Jag delar också uppfattningen att småföretag inte bara är företagare. Det är därför vi har gjort en mycket stor omläggning av arbetsmarknadspolitiken, mot kompetensutveckling och förstärkning av personalens relativa förmåga att konkurrera och bära upp svenska löner, jämfört med många låglöneländer. Det är därför vi också satsar på utveckling av nya produkter, nya företag och mer avancerad utbildning av personalen, för att undvika att Sverige konkurrerar med låga löner och därmed låga priser. I stället skall vi konkurrera med avancerade produkter och välutbildad personal som orkar bära upp bra löner. Det är därför jag gång på gång betonar att jag inte vill att Sverige skall bli ett låglöneland. Det är därför jag syftar till strukturella förändringar, förstärkningar och utveckling av svenskt företagande mot mer avancerade produkter och mer kompetent personal.
Fru talman! Det har aldrig fallit näringsministern in att en anledning till att det finns pengar kvar i utvecklingsfonderna som inte lånas ut kan vara den låga efterfrågan i den svenska ekonomin? Regeringen har varit en effektiv broms när det gäller förslag från Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet för att öka efterfrågan. En annan faktor som vi diskuterar mycket är när lånemedel konkurrerar med bidragsmedel. Det är inte så att småföretagaren avvisar bidrag och i stället arbetar hårt för att tjäna pengar eller lånar dem för att sedan betala tillbaka. Man får ibland intrycket att Per Westerberg tror det. Företagarna är givetvis kloka och väljer bidrag före lån. Det är riktigt att det i förslaget ingår att indragningarna av lånemedel skall stoppas. Det borde jag ha sagt. Det är någonting som Vänsterpartiet har drivit redan på den gamla regeringens tid. Det är trevligt att nu få genomslag för en sådan idé. När det gäller anknytningen till Industri och nyföretagarfonden föreslog Vänsterpartiet, när omstruktureringen av Industrifonden var uppe till behandling, att man skulle decentralisera och lägga ut nyföretagarlånen med beslut och administration på utvecklingsfonderna. Jag tror att det hade varit en bra lösning. Nu får man signaler om krångel och tidsförluster beroende på dubbel hantering. Jag tycker att det är svårt att föra ett samtal med näringsministern när han gång på gång måste understryka att Sverige behöver lönsamma företag och företagare som tjänar pengar. Motsättningarna i den näringspolitiska debatten finns inte just där -- det var länge sedan. Det är ingen i Sveriges riksdag som inbillar sig att det är bättre med företag som har dålig lönsamhet eller med företagare som lever på svältgränsen.
Fru talman! Det var först för två och ett halvt år sedan som någon började tala om lönsamheten i näringslivet, att det också där behövdes ett starkt ägarkapital för att man skulle kunna klara lågkonjunkturen. Det har varit mycket tal om lönsamma företag, men ändå har ganska många -- om än en minoritet av riksdagen -- röstat emot alla förslag om att jämställa reglerna för svenskt företagande med de regler som gäller utomlands. Svenska mindre och medelstora företag har ungefär hälften så stort eget kapital som deras konkurrenter utomlands har. Det lider de av nu. Det är bl.a. det vi försöker rätta till. När det gäller efterfrågan på krediter vågar jag nog säga att det finns en icke oväsentlig sådan. Det finns efterfrågan på olika former av krediter. Jag vågar säga att utvecklingsfonderna har ungefär hälften av sina lånefonder på bankinlåning i stället för ute i företagen. Det beror knappast på brist på kreditefterfrågan. Det kan nog gälla mer kommersiella krediter från affärsbankerna, men knappast utvecklingsfonderna, som tar litet större risker och litet mindre betalt.

Industri och nyföretagarfonden är en del av en struktur, som jag tror är viktig. Den skall besitta betydande teknisk kompetens för att kunna bedöma nya produkter. Den skall besitta kompetens för att utvärdera snabbväxande större, medelstora och mindre företag. Utvecklingsfonderna är däremot med i beredningen och kan gå in själva, i stället för Industri och nyföretagarfonden, när det är fråga om mindre kapital. Det är en arbetsfördelning, men det är också en pluralism, en mångfald, som är viktiga för mindre och medelstora företag, där det finns expertfunktioner och en regional organisation, ett uppfångningsnät för universitet och högskolor och riskkapitalbolag som är privata eller privatdominerade och jobbar över hela marknaden. Då skapar vi det nätverk som just mindre och medelstora svenska företag under så lång tid saknat.
Herr talman! När man besöker företag och talar med företagare tar de sällan upp skatter och regler först. Det är andra problem, som har att göra med produktionen, bristen på teknisk kompetens och liknande. Från större företag får man ofta höra mycket positiva omdömen om näringspolitiska satsningar som har gjorts tidigare. Jag kan som exempel ta den s.k. VT-delegationen, som utförde ett konkret arbete bland underleverantörer till bilindustrin för att få fram vattenbaserade färger. Det var någonting som företagen knappast hade orkat med vart och ett för sig. Det är då trist att konstatera att den typen av näringspolitiska åtgärder, som var väl beprövade, var något av det första som den nya regeringen rev upp -- för att sedan backa igen. När det gäller krediterna är det många faktorer som samspelar. Men en faktor är viktig, och det är bankernas medverkan. De krediter som utvecklingsfonderna ställer upp med behöver ofta kompletteras med bankkrediter. Det finns tyvärr en rädsla i banksystemet -- som är välgrundad, beroende på erfarenheterna under 80-talet och finanskrisen. Jag vill återigen uppmana regeringsföreträdare att utnyttja ställningen som bankägare för att skapa ett mer normalt klimat, en mera normal stämning, ute i bankerna, så att de verkligen lånar ut pengar till vettiga affärer och vettiga projekt, till rimliga säkerheter. Bankerna får inte heller medverka till osunda, konkurrenssnedvridande konkurser, som också förekommer. När det återigen gäller samordningen mellan nyföretagarlånen och utvecklingsfondernas verksamhet efterlyser Per Westerberg högre teknisk kompetens. Det är sådant som utvecklingsfonderna köper in i sitt beredningsarbete. De köper konsulttjänster på marknaden. Den kritik man hör är att företagaren har redovisat sin affärsidé och sina projekt inför utvecklingsfonderna i beredningen, men att besluten sedan fattas på en annan nivå, där denne inte har företräde. Det tar tid, och det är långt borta.
Herr talman! Jag är väl medveten om att många mindre och medelstora företag har haft en lång serie problem under senare år. Jag är också väl medveten om att de är för få, till följd av ett mycket logiskt skeende, med för hårt skatteuttag, för hårda regler, just för de mindre företagen i Sverige. Jag delar gärna Rolf L Nilsons uppfattning att det behövs mera teknisk kompetens och teknikspridning in i de mindre och medelstora företagen. Vi ökar nu utbildningen mycket kraftigt på akademisk nivå, men även på lägre, avancerade nivåer, för att stärka kompetensen hos svensk arbetskraft. Hela förslaget med teknikbrostiftelserna syftar åt samma håll, vilket jag tror är viktigt för att försvara vår relativa välfärd, vårt löneläge och vår förmåga att konkurrera. När det sedan gäller bankernas medverkan, är det naturligtvis så att de är delvis brända av 80-talets misslyckanden. Det finns en psykologisk spärr i utlåningsledet ute på kontoren. Jag tror inte att vi kan kommendera dem att ändra sig, utan det måste ske en stegvis förändring. Vi måste därmed också delvis skapa mera lönsamhet i företagen, som gör riskerna mindre för själva lånekapitalet. Vi skall också komma ihåg att de satsningar vi har gjort på mindre och medelstora företag under de här åren har varit kanske de största som har gjorts på denna grupp i modern tid i Sverige, och jag tror att det är viktigt för att vi skall få en bra utveckling under 90-talet. Jag noterar dock ånyo att jag är glad att Rolf L Nilson och hans parti ändå har röstat för ett antal ganska väsentliga skatteförändringar för de mindre och medelstora företagen. Det gäller inte minst förmögenhetsbeskattningen på arbetande kapital, som har tvingat många småföretag att sälja sig och allvarligt skadat en del av strukturen i svenskt näringsliv. Till sist kan jag nämna att vi i fråga om bekvämlighetskonkurser och ekobrott har en samordningsgrupp, som har jobbat sedan i juni och som för några veckor sedan lade fram en delrapport med ett åtgärdsprogram, delvis som en följd av Insolvensutredningen, men även på grund av en del kompletteringar som har kommit fram på senare tid. Vi tar detta på yttersta allvar, i och med att det allvarligt kan snedvrida konkurrensen. Det är ofta de minsta företagen som träffas hårdast. Detta är för mig en starkt prioriterad fråga, som jag vill kunna komma till rätta med.

Herr talman! Under den här mandatperioden har näringsutskottet varje år strax före jul debatterat småföretagspolitiken. Det är ett både angeläget och viktigt ämne. Vi har nu några mörka och dystra år i ekonomins Sverige bakom oss. Effekterna av 1980-talets spekulationsekonomi har kastat en mörk skugga över vårt land. De har skapat problem och obalans i de offentliga finanserna. De har skapat kreditförluster i bankerna och krascher på fastighetsmarknaden. De har också inneburit utslagning av företag och en hög arbetslöshet. Dessa problem har den borgerliga regeringen haft att brottas med. Problemen har varit av en nästan ofattbar omfattning. Men regeringens deklaration att Sverige skall återupprättas som en företagaroch tillväxtnation har hela tiden varit en ledstjärna i arbetet med att räta upp Sveriges ekonomi. Spjutspetsen i denna kamp har varit satsningen på småföretagen. Den satsningen har varit målmedveten och långsiktig. Just detta att företagen får långsiktiga spelregler är av utomordentligt stor betydelse. Man har följt det småföretagspolitiska program som riksdagen beslutade om 1991. Det innebar bl.a. en bättre riskkapitalförsörjning, sänkta skatter och avgifter, förenkling av regelverk och underlättande av nyetablering och Varför är detta med småföretagen så viktigt? Jo, därför att småföretagen har en mycket stor betydelse för dynamiken och tillväxten i svensk ekonomi. Detta håller numera de flesta med om. Tillskapandet av nya arbetsplatser kommer främst att ske i det privata näringslivet. Småföretagen har de största möjligheterna att skapa nya jobb under de närmaste åren. Därför är det viktigt att vi ger småföretag möjlighet att födas, överleva och växa. Vi måste därför skapa goda villkor för småföretagande och entreprenörskap i vårt land. Därför har regeringen vidtagit många åtgärder för att underlätta företagandet. Riskkapitalförsörjningen har i och med finanskrisen varit ett utomordentligt stort bekymmer. Därför har riksdagen beslutat om olika åtgärder. Det berättade näringsministern om tidigare. Man har bl.a. beslutat om riskkapitalbolag, och för ett år sedan beslutade riksdagen om Industri och nyföretagarfondens verksamhet. Detta har inneburit klara förbättringar när det gäller nyetablering. Under de två senaste åren har det skett omfattande skattesänkningar. Detta har klart förbättrat konkurrenskraften för näringslivet. Arbetsgivaravgifter har sänkts. Förmögenhetsskatten på arbetande kapital har avskaffats. Skogsvårdsavgiften har slopats. Även många andra skatter har sänkts eller slopats. För småföretagen har detta inneburit ett tillskott på ca 12--14 miljarder. Den här veckan kommer vi dessutom att besluta om ytterligare sänkningar av skatter, bl.a. för egenföretagare och fåmansbolag. Vi kommer också att besluta om ett återinförande av kvittningsrätten. Arbetet med småföretagsutvecklingen har också inneburit ett intensifierat arbete för nyetablering och Europakontakter. Alla dessa åtgärder har givit resultat. Det kan man klart avläsa genom att industriproduktionen ökar. Många företag kan vittna om en kraftigt förbättrad orderingång. Lönsamheten i näringslivet förbättras, och konkurserna blir färre. I många företag tas också det första spadtaget för nya investeringar. Antalet varsel minskar. Antalet lediga platser ökar. Det jobbas övertid motsvarande ungefär 80 000 jobb. Räntan har sjunkit. Hushållen börjar tro på framtiden. Dessa ljuspunkter -- och många fler -- talar sitt tydliga språk. Allt detta har också bäring på dagens betänkande som handlar om en reformering av utvecklingsfonderna. Utvecklingsfonderna har spelat en mycket stor roll under årens lopp för att hjälpa både nya och befintliga företag med såväl råd som stöd och finansiering. Därför är det viktigt att dessa regionala organ finns kvar i framtiden. De kan utgöra en spjutspets för att hjälpa de små och medelstora företagen i regionen. Propositionen har föregåtts av en utredning. Utredningen föreslog en ganska kraftig förändring av dagens fonder. Bl.a. ville man att antalet fonder skulle bli mindre. Därefter har det skett en justering. Nu tycker jag att det är en bra utformning av förslaget, dvs. att fonderna i framtiden skall omvandlas till bolag. Dessa nya bolag uppfyller fyra viktiga kriterier. För det första kommer de att finnas i varje län. Det är mycket angeläget, inte minst med tanke på behovet av närhet mellan det regionala organet och de företag som skall betjänas. För det andra kommer målgruppen inte att begränsas. Den kommer i stället att bygga på en stor regional flexibilitet. För det tredje kommer finansieringskapitalet att finnas kvar. För det fjärde kommer landstingen att vara kvar som en viktig huvudägare av de regionala bolagen. Dessa bolag skall vara organ för rådgivning och finansiering. Det övergripande målet är att stödja utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv och att stödja nyföretagandet. De regionala utvecklingsbolagen bör i stort ha samma verksamhetsinriktning som de regionala utvecklingsfonderna har haft. Vi har från utskottsmajoritetens sida anfört att de regionala bolagen skall precisera innehållet i verksamheten. Det är de som har bäst kunskap om vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma en utveckling av den regionala näringslivsstrukturen. Utskottsmajoriteten anser därför att de regionala bolagen själva skall göra de prioriteringar som behövs. Staten skall inte detaljstyra verksamheten. Kvinnligt företagande är också ett viktigt område. I propositionen anger regeringen att kvinnor är en stor grupp vars potential för nyföretagande är betydande. Det är därför angeläget att främja ett ökat företagande bland kvinnor. Insatser riktade till kvinnor som står i begrepp att starta, eller nyligen har startat, företag bör ingå som en naturlig del av de regionala bolagens insatser som är riktade till nyföretagare. Jag tycker att Socialdemokraterna på det här området slår in öppna dörrar med sin reservation om verksamhetens inriktning. Det är viktigt att de regionala organen är lokaliserade nära målgruppsföretagen och har ett förgrenat kontorsnät. De skall också ha en god förankring hos berörda företag och deras företrädare, och de skall vara mycket flexibla. Moderbolaget, som skall vara en liten enhet, skall ge de regionala bolagen central service och fullgöra vissa samordningsfunktioner. Det skall ge rådgivnings och utbildningsstöd. Det skall förvalta staligt kapital för finansieringsverksamhet. Det skall äga och förvalta vissa aktier i förvaltningsaktiebolagen Atle och Bure. Det skall också utse de statliga representanterna i de regionala styrelserna. Det är viktigt att slå fast att de regionala bolagen får ett avgörande inflytande på verksamheten. Beträffande styrelserepresentationen kan jag säga att staten utser hälften av representanterna och landstingen den andra hälften. Både ordförande och ledamöter skall vara väl förankrade i regionen och dess näringsliv. Detta borgar för ett stort regionalt inflytande. Herr talman! Jag vill också gärna beröra finansieringsverksamheten, som är av synnerligen stor vikt för både befintliga och nya företag. Den tidigare regeringen beslutade om indragning av medel från utvecklingsfonderna. Jag hävdade då att det var fel. Därför är jag nu desto tacksammare när den indragna miljarden har återförts till finansieringskapitalet. Det är viktigt att de nya utvecklingsbolagen kan vara med och ge både råd och stöd, men de skall också kunna ge finansiell hjälp. Situationen på finansmarknaden, med alla finans och bankkriser, har minst sagt varit turbulent. Därför är det vikigt att staten på olika sätt kan bidra med riskfinansiering. Jag har sett många projekt som företagarna själva inte har klarat av att finansiera enbart med banklån, men genom att utvecklingsfonderna har kunnat gå in med vissa medel har projekten kunnat startas. Den hävstångseffekt som utvecklingsbolagens låneresurser utgör är en icke obetydlig tillgång för de små och medelstora företagen. De ca 2,5 miljarder som kommer att finnas i en central fond, till vilken de regionala fonderna har dragningsrätt, är därför en viktig resurs. Socialdemokraterna vill plussa på med ytterligare Bure. Jag tycker först och främst att det är en framgång att utvecklingsbolagen kan börja använda den ytterligare miljard som tidigare var indragen. När det gäller aktierna i Atle och Bure kommer 10 % av avkastningen att tillföras verksamheten i alla fall. När det gäller finansieringen och kapitalförsörjningen är det aboslut viktigaste, vilket flera har sagt tidigare i dag, att bankerna tillfrisknar och kan fungera på ett normalt sätt. När det gäller det allmänna bankväsendet vill jag säga att det känns bra att olika banker nu har kunnat lämna bankakuten. Ju förr normala relationer mellan bank och företag kan uppstå desto bättre är det. Jag vill också beröra Nordbankens förvärv av GOTA. Jag vill uttrycka den förhoppningen att Nordbanken visar sitt ansvar och bedriver verksamheten i en provinsbanksmodell, ungefär på samma vis som gällde före kraschen. Flera banker, bl.a. Wermlandsbanken och Skaraborgsbanken, fungerade mycket bra både för enskilda och företag. Därför hoppas jag att de enskilda bankerna, t.ex. Wermlandsbanken, får ett stort decentraliserat ansvar. Det är också viktigt att ta till vara den stora kunskap och kompetens som finns hos personalen i dessa banker.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

Herr talman! De krav som ställdes av Företagarnas riksorganisation före valet tror jag är krav som många av oss ställer upp på. Det var sådana krav som gynnar småföretagarna och småföretagen. En del av kraven gällde sänkta skatter och avgifter. Det var bl.a. fråga om sådana skatter och avgifter som var orättvisa -- av den typ som vi tar bort nu som gäller egenföretagare och fåmansbolag. Det gäller också att stärka konkurrenskraften. Det viktigaste är ändock att man får konkurrenskraftiga företag som kan konkurrera. Man har vidtagit åtgärder när det gäller sänkta skatter och avgifter, riskkapitalförsörjning och inte minst sänkt ränta. Till följd av detta har småföretagens konkurrenskraft stärkts kraftigt. Jag har dagligen kontakt med småföretagare som säger att nu är det faktiskt roligt att sätta i gång och jobba igen. Senast i söndags träffade jag ett antal småföretagare som håller på att investera i ny utveckling och nya produkter. Tack vare den stärkta konkurrenskraften har de fått nya marknader att gå in på. Jag tror inte ens att Mats Lindberg egentligen har så mycket emot det program som Småföretagarnas riksorganisation föreslog. Det förvånar mig om han är det. Programmet innehåller sådant som gynnar oss alla, inte minst småföretagarna. I dag sjunger alla småföretagarnas lov. Varför ställer man inte upp då? Vi behöver inte ha någon konfrontation i det här fallet. Det är sådana åtgärder som är riktiga och som gynnar utvecklingen i vårt samhälle. Så till frågan om landstingens medverkan i de framtida utvecklingsbolagen. Under hela utredningen har jag krävt att landstingen skall vara kvar. Jag har sett det som en naturlig del av den regionala utvecklingen. De har nu varit aktiva ägare i utvecklingsfonderna, och det har fungerat bra. Jag tycker att de skall vara det i fortsättningen också. Jag har haft många kontakter med olika landsting. De har haft vissa synpunkter på utredningen och propositionen. Vi har gjort förändringar. Nu finns en balans. Staten och landstinget står för varsin hälft. Jag har fått respons från de landstingsråd jag har varit i kontakt med i det här fallet. De jag har varit i kontakt med säger att landstingen skall vara med i utvecklingsbolagen. Jag hoppas att det blir ett sådant klimat i organisationskommittén så att man tar till vara de regionala resurserna. Landstinget utgör en stor resurs.

Herr talman! När det gäller prioriteringen tycker jag att det är naturligt att vi ser till att småföretagen får ett bra klimat att verka i. Jag har inte hört att Mats Lindberg skulle ha sagt emot mig. Vilken punkt gäller det? Handlar det om att man har sänkt skatterna för småföretagarna? Tycker Mats Lindberg illa om det? Tycker Mats Lindberg över huvud taget illa om de åtgärder som har vidtagits för att främja småföretagarna? Jag förstår inte hans fråga riktigt. Just det här är någonting som jag tror är mycket angeläget. Socialdemokraterna har också pratat om detta. Ni hade själva en småföretagarkonferens i somras då ni tog upp dessa frågor. Ni sade exakt samma saker som vi säger, nämligen att man skall hjälpa småföretagen på olika sätt. Det gäller inte minst att införa rättvisa skatter och avgifter och att stärka konkurrenskraften. Jag håller med Mats Lindberg om att vi säkert har handlat fel och inte gjort tillräckligt stora insatser för kvinnligt företagande. Det som står i propositionen är dock detsamma som står i Mats Lindbergs reservation, nämligen att man nu skall satsa mer på kvinnligt företagande. Regeringen har tryckt på via NUTEK när det gäller kvinnligt företagande bl.a. i skogslänen, i stödområdet, med 20 miljoner kronor. Detta arbete kommer att fortsätta. Jag tror att det finns mycket att göra i det här avseendet för att stimulera kvinnligt företagande. Jag håller helt med Mats Lindberg om att landstingets resurser är nödvändiga. Vi klarar inte verksamheten om de inte är med på det här. Därför har jag och många med mig slagits för att landstingen skall vara kvar i utvecklingsbolagen. Alla signaler jag nu har fått säger att de är kvar. De får ett inflytande över hälften, vilket jag tycker är riktigt.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Kjell Ericsson om han verkligen anser att det är nödvändigt att göra den här genomgripande organisationsförändringen och införa ett moderbolag. Syftet är en centralisering och en starkare statlig styrning av verksamheten än den vi har i dag. Det bygger faktiskt på uppgifter som SIND publicerade 1981, då man sade att fonderna har svårt att prioritera de nationella näringspolitiska målen utan ägnar sig mer åt lokala frågor. Jag anser för det första att det är tveksamt om man kan använda uppgifter som SIND publicerade 1981 för att genomföra förändringar i en organisation 1993. För det andra förvånar det mig om Vänsterpartiet tidigare har hållit emot strävan att centralisera verksamheten -- nu skulle ändra uppfattning. Vi har också frågan om näringslivets inflytande och utvecklingsfondernas näringslivsförankring. Man refererar här till Industriförbundets uppfattning i frågan. Industriförbundets uppfattning om företagen och utvecklingsfonderna publicerades också 1981. Man bygger således på tolv år gamla uppgifter. Jag undrar om Kjell Ericsson, som har suttit med i referensgruppen, tycker att man har ett bra och aktuellt beslutsunderlag för propositionen och de förändringar av styrelsernas sammansättning, eventuell ägarstruktur m.m. som vi nu håller på att gå till beslut om.
Herr talman! Rolf L Nilson frågar om det skall vara nödvändigt med den här genomgripande förändringen. Jag ser det här som att man vässar ett redan bra organ så att det blir ändå bättre. Man ger det möjligheten att kunna agera kraftfullare i framtiden. Det har nämnts tidigare att den nya stiftelselagen gör det litet svårare att vara kvar. För mig personligen har associationsformen inte varit någon hjärtefråga. Det viktiga är att man har ett regionalt organ som kan hjälpa de små och medelstora företagen på bästa möjliga sätt. Detta är ingen centralisering. Jag ser det här som en effektivisering. Man ger de regionala organen möjlighet att fungera på ett bra sätt. Vi kan titta på lånefonderna som varje utvecklingsfond hittills har brukat, men kanske inte speciellt effektivt. Man har haft likvida medel på mellan 30 och 80 % på banken. Väldigt mycket medel har alltså inte brukats, och det i en tid då det kanske behövts mer pengar än någonsin. Genom att man har pengarna i en central fond tror jag man kan utnyttja dem mycket mera effektivt än tidigare. Dessutom får man nu en miljard extra. Man får alltså större möjligheter att hjälpa de små och medelstora företagen med finansieringen. När det gäller näringlivets påverkan i de nya bolagen tror jag det är bra med en balans mellan näringslivsföreträdare och politiker. Då får man tillgång till kunskap från näringslivet, som också får möjlighet att utifrån sin utgångspunkt berätta hur det ser ut. Men politikerna är också med. De får god anknytning till det regionala näringslivet och får god kunskap om det. Jag tror det är mycket viktigt med samspelet mellan näringliv och samhälle. Det får man fram med den blandning i styrelserna som här blir aktuell. Jag tror vi har gjort en lagom avvägning. Det är också bra att näringlivet accepterar den. Jag har varit med i referensgruppen till den utredning som gjorts. Många olika aspekter har framförts, från företagarna och ifrån andra. Man har då låtit förstå att man gärna vill ha ett större inflytande från näringslivet. Det har framförts många synpunkter och gjorts många utfrågningar i utredningen. Till slut har man kommit fram till vad jag tycker är en bra kombination av samspel mellan näringsliv och samhälle.
Herr talman! Jag vill upprepa att jag tycker att de förändringar man gör, framför allt bytet av organisationsform, är mer våld än nöden kräver. Man tar mycket stora risker. Både utredningen och framför allt propositionen säger att den verksamhet som bedrivs i utvecklingsfondernas regi fungerar i stort sett bra och skall drivas vidare av de nya bolagen. Både Kjell Ericsson och Per Westerberg har sagt att man vässar organisationen. Men vi har dels risken för förlust av kompetens genom den osäkerhet som skapas när personalen sägs upp. Dessutom har vi risken för tempoförlust i och med byte av personal och organisationsform. Detta tycker jag man måste räkna på minussidan. Kjell Ericsson är väl medveten om att det finns ett väldigt bra informellt samarbete mellan de nuvarande fonderna, bl.a. i deras vd-råd. Det finns en arbetsfördelning som åtiminstone utifrån verkar effektiv. Det finns möjligtvis en chans att rädda kvar detta när man ändrar organisationen. Jag menar att denna typ av informellt samarbete, detta nätverk mellan fonderna, riskeras när man byter organisationsform. Jag är mycket större anhängare av en utvecklad regional förankring och de här spontant, efter behoven, utvecklade samarbetsformer som vi har i dag än av den typen av byråkratiska konstruktioner som bygger på en utredning vars syfte egentligen var någonting annat, nämligen att privatisera, dvs. lägga ned fonderna helt och göra privata bolag av dem.
Herr talman! Utredningen och propositionen säger att verksamheten skall bedrivas i stort sett på samma sätt som hittills. Vi vill bara effektivisera verksamheten. Både utredningen och regeringen fastslår att fonderna varit mycket bra organ, som varit viktiga för utvecklingen av de små och medelstora företagen. Det skall de fortsätta att vara. Man skall göra dem ändå effektivare. När det gäller den eventuella förlusten av kompetens tror jag det är viktigt att organisationskommittén snabbt kommer i gång och ser till att genomföra sitt arbete så fort som möjligt. Det är ingen avveckling, det är en omvandling från stiftelse till bolag. Man bör ta till vara kompetensen på ett sätt som också är acceptabel för personalen. Jag håller med om att det har varit ett bra nätverk mellan fonderna och i vd-rådet. Jag har haft många kontakter med dem. Men ingenting säger att det skall försvinna i och med den här förändringen. Tvärtom hoppas vi på en större nätverksverksamhet, inte minst via moderbolaget, som har en samordnande funktion och kan hjälpa till. Jag tror alltså att man rent av kan förbättra detta. Man skall inte slå sönder det som fungerar, man skall förbättra det. Jag tror att de regionala utvecklingsbolagen kommer att få en mycket stor betydelse i fortsättningen. Nu måste vi alla hjälpas åt att göra någonting positivt av det här. Det tror jag är viktigt.

Herr talman! Utskottsmajoritetens hantering av det betänkande som vi nu diskuterar präglas av många konstruktiva kompromisser. Slutresultatet tillgodoser därför på ett balanserat sätt synpunkter som härstammar från många intressenter. Ytterligare en del av det reformarbete som skall leda fram till en vitalisering av små och medelstora företag är slutförd. Utvärderingen av slutresultatet bör anstå, men redan nu kan man se att de regionala utvecklingsbolagen passar väl in i nätverket av marknadskompletterande organ för rådgivning och finansiering. Förslaget präglas av en aktiv näringspolitik med inriktning på tillväxt, teknikutveckling och stärkt internationell konkurrenskraft. Ett effektivare utnyttjande av tillgängliga ekonomiska och personella resurser och ett naturligt etablerat samband mellan centrala och lokala krafter kommer att bli resultatet av det framlagda förslaget. På en punkt vill jag skicka med en önskan till den organisationskommitté som regeringen skall tillsätta för att förbereda och genomföra ombildningen: Låt inte de regionala utvecklingsbolagen dra upp alltför snäva geografiska gränser kring sina verksamhetsområden. Det måste vara den enskilde företagaren som avgör vilket regionalt bolag han eller hon har störst förtroende för. Att självständigt kunna söka lösningar på de problem företaget står inför är en viktig företagaregenskap. Då skall inte den organisatoriska strukturen hos en möjlig stödoch samarbetspartner ta över. Man kan jämföra med de nya teknikbrostiftelserna som skall knytas till sju universitet och högskolor, men där det är klart utsagt att forskare och företagare från hela landet fritt kan välja att söka samarbete med vilken som helst av stiftelserna. Inte heller riskkapitalbolagen tillämpar någon strikt regional indelning. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Mycket kort vill jag kommentera den fråga som direkt ställdes här. Jag avser att försöka låta utvecklingsbolagen jobba till att börja med i länet. Men sedan skall de själva, underifrån, kunna avgöra om man vill ha andra gränser. Det skall komma underifrån. Självfallet vill vi gärna att företagen skall kunna välja utvecklingsbolag. Den rent subventionerade verksamheten blir litet mer bunden, men det finns ju också betydande kommersiella bitar i utvecklingsbolagen.

Herr talman! Det är utomordentligt glädjande att riksdagen nu i dag fattar beslut om att de gamla utvecklingsfonderna omvandlas till regionala utvecklingsbolag. Detta är inte för själva bolagiseringens skull. Den är av underordnad betydelse och är mer av praktisk natur i dagens kapitalhantering. Nej, det glädjande är att en ordentlig genomlysning av utvecklingsfonderna, deras verksamhet och betydelse för småföretagen och nyföretagandet äntligen är genomförd. Från Folkpartiets sida har vi under flera år föreslagit att utvecklingsfonderna skall utredas. Det är naturligt att detta nu skett efter 15 års verksamhet. Det är nyttigt att pröva om arbetet sker på rätt sätt, om det får önskad effekt och maximal utdelning och om verksamheten är befogad. Utredningens allmänna slutsats blev att fondernas verksamhet fyller ett viktigt behov och att fortsatta regionala aktiviteter för näringslivsutveckling behövs. Utredningen gav intressanta utgångspunkter för nya organisationsformer som till stor del tillsammans med synpunkter från sakkunniggruppen i utredningen nu ligger som underlag för dagens beslut. Det är ingen hemlighet att vi från Folkpartiets sida hyste tvivel till fondernas kreditgivning i en tid då marknaden var överhettad och utlåningen från bankerna var generös. De mycket höga fastighetsvärdena utgjorde goda möjligheter att erbjuda de säkerheter som begärdes. Den extraordinära situationen på den svenska kapitalmarknaden som sedan inträtt har skapat ett läge där möjligheten till kommersiell bankfinansiering för småföretag är starkt begränsad. I det läget skulle det ha varit dumt att avveckla fondernas kreditgivning. Finansmarknaden av i dag ger inte utrymme för en minskning av statliga insatser vad avser småföretagens kapitalförsörjning. Som vi ser det finns det i svenskt näringsliv två viktiga behov som de nya utvecklingbolagen har att arbeta med. Det ena är behovet av att utveckla befintliga småföretag som i alltför stor utsträckning stannar i växten. Vi behöver fler företag som utvecklas vidare, som växer till kraftiga medelstora företag. Det är trösklar och problem på vägen, t.ex. språkproblem, kapitalproblem, kontakter som behöver skapas, nya projekt och krav på ny produktutveckling. Här har de nya utvecklingsbolagen en betydande uppgift. Det andra är behovet av ett ökat nyföretagande. Där behövs hjälp och stöd från ett tidigt skede. Vi är i Sverige alldeles för dåliga på att ta till vara uppfinningar. Nya produkter föds som en idé. Men om idégivarna har svårt att få idéerna omsatta i konkreta produkter, stannar de endera på ritbordet eller vandrar vidare till en utländsk intressent. Det är självklart att inte alla idéer har den bärkraft och är så lysande som uppfinnaren tycker, men det är farligt att avfärda eller förringa förslag på lösa grunder. Sverige har under sekel varit framgångsrikt vad gäller produkter som kommit att få världsomfattande betydelse och spridning. Det finns ingen anledning att tro att det slutat födas geniala idéer i huvudet på svenskar. Att främja nyföretagande och ny produktutveckling är en svår och grannlaga uppgift -- men oerhört viktig. Vi behöver ett ökat flöde av nya småföretag som fyller på underifrån och varur en del kommer att expandera till riktiga guldägg. Det är självklart att dessa båda viktiga prioriteringar som jag nämnt, dvs. tillväxt i befintliga företag och ökat nyföretagande, har en viktig betydelse också för sysselsättningen. Dagens arbetslöshet kan inte få fortsätta, och jag ser ingen annan lösning än betydelsfull produktion av varor och tjänster. Storföretagen kommer säkert att anställa folk när konjunkturen börjar sätta fart. Men man kan inte tro att den överhettning på arbetsmarknaden som rådde före konjunkturfallet skall återkomma. En överhettning är heller inte önskvärd, men exempelvis inom byggbranschen kommer det att dröja mycket länge innan samma volym som i slutet av 80-talet är tänkbar. Nej, det är nog små och medelstora företag som är svaret på arbetslöshetsfrågan. Herr talman! De nya utvecklingsbolagens finansieringsverksamhet får i samband med detta beslut mer resurser än utvecklingsfonderna skulle ha haft. Det är mycket glädjande att indragningen till statskassan från fonderna nu upphör. Därigenom blir det gemensamma disponibla kapitalet betydligt större. Det är en stor förbättring som därigenom skett. Detta visar också regeringens positiva inställning till näringslivet och i det här fallet särskilt till småföretagen. Slutligen vill jag uttrycka tillfredsställelse med att det finns en mycket bred majoritet här i riksdagen för denna reformering av utvecklingsfonderna. Jag tycker att motsättningarna är litet uppförstorade i debatten. De reservationer som finns tar upp detaljer i frågan. Det går väl att ha litet olika uppfattningar. Men den grundläggande utformningen av bolagen råder det praktiskt taget politisk enighet om. Det är ett gott tecken till aktörerna på marknaden.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

Herr talman! Det är kanske konstruktivt att låta de nya bolagen få arbetsro och att de skall störas så litet som möjligt i sin utveckling. Som jag har sagt tidigare tycker jag att det är onödigt att byta organisationsform. Men jag inser att jag befinner mig i minoritet i denna fråga. Gudrun Norberg började med att säga att hon var glad för att utvecklingsfonderna har blivit ordentligt utredda och genomlysta. Hade det varit så hade jag delat hennes glädje. Jag menar att det hade varit motiverat med en ordentlig genomgång där det hade getts god tid att genomlysa utvecklingsfondernas goda och svaga sidor. Av utredningen framgår det angående uppläggningen av arbetet att utredningsarbetet har bedrivits under våren och sommaren 1993. På grund av den korta utredningstiden har utredningen inte haft möjligheter att genomföra mer omfattande egna undersökningar. I stället har den i allt väsentligt varit hänvisad till tidigare gjorda studier och samarbete med externa experter. Jag tycker att detta skall genomföras som en ordentlig parlamentarisk utredning som skall få de två år på sig som är den normala tidsgränsen för en utredning. Gudrun Norberg tar också upp något annat som är viktigt, nämligen frågan om vägen från idé till produkt. Jag instämmer i mycket av det som Gudrun Norberg säger, men jag tror att det finns en fara i ett alltför nationalistiskt tänkande. Vi talar om svenska idéer som uppstår i svenska hjärnor och som skall utvecklas i svenska företag. Ja visst, det är bra om en stor del av idéerna uppstår i svenska hjärnor varefter de utvecklas i svenska företag. Men vad är det för fel på export och import av idéer? T.ex har idéen om den platta bildskärmen exporterats -- som ingen kunde utveckla här. Vad är det för fel på utlänningars idéer? Det är alldeles för liten import av idéer utifrån för att vitalisera det svenska näringslivet och den svenska produktionen.
Herr talman! Först tar Rolf L Nilson upp frågan om tiden för genomlysningen. Naturligtvis är allting relativt. Det går att göra en utredning väldigt omfattande, och det går att göra den mindre omfattande och snabb. Men jag tror inte att utvecklingsfonderna hade varit betjänta av en tvåårig utredning eller kanske ännu längre. Det är ju nu som kapitalförsörjningen i småföretagen har ett så stort behov av reformering. På så sätt kan det bli mer tillgång till kapital. Den indragning av kapital som har pågått från utvecklingsfonderna till statskassan avbryts nu. Det sker också med hjälp av detta beslut. Jag tycker att det är viktigt att beslutet inte skjuts längre fram i tiden. Jag tycker att den utredning som har gjorts ändå har varit ganska grundlig och att den har klart slagit fast vilka behov som finns bland småföretagen i Sverige. Jag tror att balansgången har skötts bra. Jag är glad att beslutet kommer tidigt för att jag tror inte att den osäkerhet som nu råder kan ge en bra utveckling. En sådan väntan är inte bra, inte minst med tanke på frågan om personalen, som Rolf L Nilson tog upp. Personalen sägs upp i det gamla bolaget och återanställs i det nya, med den osäkerhet som det innebär. Jag tror inte att den osäkerhetsfaktorn blir så stor nu, som den skulle ha blivit om man väntar med att ta ställning. Man hade då kanske bara känt till att en förändring skulle ske, men man hade inte känt till av vilket slag, avveckling eller bolagisering. Det skulle ha inneburit en osäkerhet som gjort att många anställda i utvecklingsfonderna sökt sig därifrån. Då skulle verkligen en stor del av den kompetens som finns där nu gått förlorad. Det är väldigt sällsynt att en liberal blir beskylld för att vara för nationalistisk. Självfallet är det viktigt med såväl export och import som idéer och produkter. Det instämmer jag gärna i. Vi har nog inte olika uppfattning i den frågan, Rolf L Nilson. Men nu är det svenska företag och svenskt näringsliv som vi skall fatta beslut om här i kammaren. Då vill vi i Folkpartiet självfallet främja och ta vara på den idéutveckling och uppfinnarförmåga som finns i Sverige. Om vi i Sverige inte exporterar alla idéer till utlandet utan förverkligar dem i Sverige och därmed skapar sysselsättning, är det positivt.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

Det var minst lika lätt att få låna i bank som ur Utvecklingsfonden. I Utvecklingsfonden tog man inga större risker än bankerna. Läget är nu inte detsamma. Naturligtvis måste man anpassa sig till hur situation och marknad ser ut, och det gör vi. När det är mycket besvärligt med kapitalförsörjningen, är läget inte lämpligt att ta bort den försörjning som gives från statlig sida. Det är man i den grupp av sakkunniga som satt med i utredningen helt överens om, både från Socialdemokraternas och de andra partiernas sida. Mats Lindberg vet, precis som alla andra här i kammaren, att svenskt näringsliv inte skall leva på statligt stöd och statliga subventioner. De skall man eftersträva att få bort. Men i många andra länder har man inte kommit lika långt som i Sverige. Det är jag medveten om. Det är också viktigt att kunna arbeta på samma villkor, och här föreligger ett arbete att driva i bl.a. Mats Lindberg har varit med och drivit utvecklingen åt egentligen samma håll vad gäller branschstöd. Hur var det t.ex. med tekostödet? Det stödet togs ju bort under den socialdemokratiska regeringens tid.

Herr talman! Mats Lindberg tolkar mig fel, om han menar att jag av någon ideologisk anledning vill utplåna svenskt näringsliv. Självfallet är det inte så. Folkpartiets ideologiska inställning är absolut inte att såra svenskt näringsliv utan att försöka få ett livskraftigt sådant. Mats Lindberg vet precis lika bra som jag att man försöker nedbringa och avveckla subventioner till olika branscher och näringar för att få jämförliga villkor. Natt och dag pågår sådana förhandlingar ute i Europa. Man gör detta för att kunna komma till skott i exempelvis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

Det är vi överens om, Mats Lindberg. Försök inte med några finter.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Det är obestridligt att regeringens strategi att satsa på de små och medelstora företagen svarar upp mot ett mycket stort och uppdämt behov. Det är enormt viktigt. Vi börjar också se visst resultat. Principen att skapa bra generella villkor är alldeles riktig. Jag har ett minne från när jag var sju år. Jag och min bror följde med mor och far till skoaffären. Min äldre bror provade skor. Ni vet hur det brukar vara med pojkar; de vill helst ha ett nummer större. Min mor ville att han skulle köpa de skor som passade mer exakt. Jag hör då min far säga: Äh, ge pojken skor att växa i. Det är precis det som vi också i politiken försöker med. Tanken att tyngdpunkten bör ligga på målgruppen mindre än 50 anställda är helt rätt. I den gruppen finns en stor tillväxtpotential. Det är mycket viktigt med information och rådgivning till alla. Morgondagens vinnare i företagsvärlden kan fortfarande komma att visa sig vara en överraskning för de flesta av oss. Det är inte politikerna uppgift att vara siare om olika branschers utvecklingspotentialer. Vi politiker skall skapa företagen möjligheter. Vi skall ge skor att växa i. Jag uppfattar situationen så, att socialdemokraterna vill fortsätta i den stil som de i vissa avseenden visat prov på. Så måste nämligen reservationen om ytterligare preciseringar tolkas. Spåren från den sortens politisk styrning förskräcker. Vi kan bara se vad gäller Stålverk 80, Saab i Malmö och Volvo i Uddevalla hur politiker lockar företagsstyrelser att fatta sådana beslut som de förmodligen inte skulle ha fattat om inte politikerna hade lockat med pengar. Det är svårt att vara företagare i en värld av snabb utveckling och förändring. Det blir ännu svårare om vi politiker är alltför klåfingriga och tror oss veta bättre än de som bedriver verksamheterna. Herr talman! Samhället skall sätta gränser och sätta upp ramar, men därinom skall vi låta kreativiteten växa. Företagsutvecklingen är ett gemensamt intresse för staten och näringslivet. Staten har naturligtvis ett speciellt ansvar, och det ansvaret axlar vi på ett konstruktivt sätt i det förslag som nu läggs fram av utskottets majoritet. Näringslivet med sina impulser kommer på ett bättre sätt in i den här viktiga verksamheten. Jag tror att omställningen till den nya verksamhetsformen skall kunna ske med stor omsorg. Jag hoppas att vi kan undvika en skadlig kompetensflykt. Därtill bidrar det relativt snabba utredandet och den snabba handläggningen. Tack.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som vi senare i dag går till beslut i den här mycket viktiga frågan. Jag ser det som en mer eller mindre direkt förlängning av den finansieringskedja där vi under de här åren har knutit samman länkarna. Det är den näst sista länken i denna viktiga kedja. Den sista är det som kommer att föreslås i propositionen, nämligen pengar till det som Jag tycker att Bengt Wittbom som utredare har gjort ett bra jobb. Han har lagt grunderna för det beslut som vi fattar i dag. Det är huvuddragen i utredningen, som också läggs fast i betänkandet. Sedan finns det detaljer, men där tycker jag att Näringsdepartementet följt upp frågan på ett föredömligt snabbt och bra sätt. Det har inte varit en lätt sak att sammanjämka de olika partiernas ståndpunkter i denna mycket viktiga fråga, som kanske engagerar fler riksdagsmän än ett ärende normalt gör. Jag tycker att man har kommit fram till ett väldigt bra förslag. Det har inte heller, tycker jag, varit några större oppositioner i ärendet i dag. Socialdemokraterna har en något annorlunda nyansering, vill jag kalla det. Detsamma gäller Vänsterpartiet. Jag tror faktiskt det här är ett beslut som kan ligga fast under lång tid. Jag vill passa på tillfället att litet grand berömma näringsministern. Det är inte alltid han får beröm. Jag tycker att näringsministern i det tysta faktiskt för en av de mest konsekventa politiska linjer som någon av våra statsråd i regeringen gör. Han får kanske inte alltid kredit för sitt synsätt, men jag tror att det behövs för att vi i förlängningen verkligen skall kunna få ordning på vårt företagande. Det har varit väldigt svåra villkor för företagarna under väldigt lång tid. Det arbete som nu lagts ner kommer definitivt att förändra hela situationen för svenskt näringsliv. Det gäller att i det avseendet hålla ut. Den vidare behandlingen av ärendet, efter det att vi klubbat det i riksdagen, är en mycket viktig fas: en organisationskommitté skall tillsättas. Det är oändligt viktigt att se till att det blir rätt sammansättning i kommittén och att de olika inblandade parterna blir representerade. Jag ser fram emot förslaget till kommittésammansättning och hoppas att det kommer att vara lika konsekvent som behandlingen har varit hittills. Jag vill särskilt poängtera en sak. Jag utgår från och hoppas att NUTEK blir representerat i kommittén. NUTEK har ett stort kunnande om hela problematiken och kan på ett starkt sätt bidra till att det blir ett bra resultat. Ett av de stora problemen kan faktiskt bli att få näringslivet att ta sitt rätta ansvar. Inom näringslivet är man dålig på att ta ansvar i egen sak. Man ställer många krav och vill ha fördelaktiga beslut. Man vill att staten avsätter mycket pengar. Men när det i slutändan gäller att själv medverka -- och man dessutom blir inbjuden på ett så bra sätt som det kan sägas att beslutet i dag kommer att innebära -- då har näringslivet alltid haft en tendens att backa. Så fort det skall betalas en krona är det inte längre roligt. När organisationskommittén nu skall börja arbeta tycker jag att det är väldigt viktigt att den verkligen bemödar sig om att sätta litet tryck på näringslivet att verkligen göra rätt för sig för det som näringslivet i förlängningen sedan skall få nytta av.

Jag tror att placeringen av aktierna hos Industri och nyföretagarfonden är lycklig. Man får en likartad bedömning av alla ärenden. Det är viktigt för dem som skall söka lån. Kvaliteten på de nuvarande utvecklingsfondernas bedömning har faktiskt inte alltid varit särskilt bra. En viktig sak är också kopplingen till Teknikbrostiftelserna, som verkligen har möjlighet att ytterligare förenkla för och förbättra kommunikationen mellan näringslivet och universiteten. Nu återstår 7 % att placera som ligger kvar hos staten. Jag har i varje fall idéer om hur dessa 7 % skall placeras, men detta får vi återkomma till senare. En annan fråga som är viktig för oss är produktrådens fortsatta verksamhet. Vi har tagit upp det i en särskild motion och kunnat glädja oss åt att vi har fått ett enigt utskott bakom motionen, så tankegångarna i den finns inskrivna i betänkandet. Såvitt jag förstår kommer det också att beslysas i budgetpropositionen, där Innovationsutredningens olika förslag kommer att presenteras. Det ser vi fram emot. Vi utgår från att det beslut som vi snart skall fatta genomförs på ett sådant sätt att slutresultatet blir det åsyftade. Det har tyvärr varit tillfällen där de beslut som fattats av Sveriges riksdag i den praktiska utformningen kommit att se ut inte riktigt som man har tänkt sig. Fru talmannen har tidigare tagit upp frågan och efterlyst ett större engagemang från ledamöternas sida för att följa upp besluten efter det att de är fattade i kammaren.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

Herr talman! Skolan utgör landets största arbetsplats. Det beslut som i dag skall fattas berör direkt 1,5 miljoner människor och deras dagliga verksamhet. Enbart härigenom har dagens beslut en utomordentlig räckvidd. Men det är naturligtvis viktigare än så. I läroplaner skriver vi, den vuxna generationen, in våra ambitioner och förväntningar för den kommande. Det gäller den livskompetens som vi önskar skolan skall ge, de kunskaper och färdigheter som vi anser de unga bör ha med sig livet ut, de grundläggande värderingar vi önskar att skolan skall bibringa eleverna, men också hur skolan skall arbeta och vara en bra uppväxtmiljö under ett stort antal år för de unga under deras barndoms och ungdomsår. Dagens läroplan, Lgr 80, är en bra läroplan, fortfarande med mål och riktlinjer som långt ifrån är uttjänta. Ändå är det dags för en ny läroplan, som nu skall omfatta alla skolformer. en kommitté för att arbeta fram ett nytt förslag. Det övergripande skälet var den nyligen beslutade måloch resursorienterade styrningen av skolan genom det fulla kommunala huvudmannaskapet. Naturligtvis finns det också kunskapsområden som starkare måste lyftas fram: den tekniska utvecklingen, miljöfrågorna, internationalisering inbegripet behov av ökat språkkunnande. Hela samhällsutvecklingen ställer andra krav på arbetssätt, samarbetsformer och inflytande, vilket också måste innebära förändringar i skolan. Lgr 80 tillkom i stor politisk enighet. Huvuddragen stod Folkpartiet, Centern och Socialdemokraterna bakom. Föredragande statsrådet, Birgit Rohde, kunde i riksdagsdebatten i juni 1979 konstatera att ''den traditionella politiska enigheten i allt väsentligt kommer att gälla också den här läroplanen''. Hon framhöll vidare: ''Politiska partier och fackliga organisationer kommer att stå bakom den nya läroplanen när den skall omsättas i praktiken.'' När dagens läroplansbeslut skall fattas, kan det inte följas av sådana lyckobringande ord. Dagens skolminister tillhör ett parti som aldrig ingått i den traditionella enigheten kring skolan. Hennes parti har inte haft vare sig önskemål eller vana att komma fram till ett beslut av det slag folkpartisten Birgit Rohde talade om 1979.

Herr talman! Med rätta har vi högt ställda förväntningar på skolan. Skolan skall vara en kunskapsrik uppväxtmiljö som bidrar till elevens harmoniska utveckling, och den skall lägg grund för fortsatt lärande i ett livslångt perspektiv. En fråga av alldeles särskild betydelse i dag är att skolan på alla sätt skall motverka främlingsrädsla och rasism. Jag hoppas därför att alla med anknytning till skolan uppmärksammar hur riksdagens utbildningsutskott med kraft slår fast skolans förpliktelse i detta avseende. Jag citerar: ''Det måste vara en av skolans viktigaste uppgifter att medverka i kampen mot främlingsfientlighet och rasism, då dessa företeelser hotar grundlägande värden i vår demokrati och därmed starkt strider mot skolans mål.'' Också på flera andra områden som har med skolans värdegrund att göra har utskottet kunnat samla sig till gemensamma ställningstaganden där förslag från den socialdemokratiska partimotionen har tagits till vara. Det gäller t.ex. förslag om internationell förståelse, miljöfrågornas övergripande betydelse, skolans kulturmål samt elevers och föräldrars inflytande. Så mycket mer trist är det då att den fullständiga låsningen som hela tiden har funnits också finns kring betänkandet när det gäller ''kristen etik och västerländsk humanism''. Detta är ett slagord som kds har fört in i debatten, och detta slagord skall nu skolan drabbas av. Det är självklart att det svenska kulturarvet innehåller mycket som har sitt ursprung i kristendom och kristna värderingar. Detta skall också på ett korrekt sätt speglas i svensk skola. Däremot får det inte skapas osäkerhet om skolans värdegrund. Det är vad kds nu har tvingat fram, eftersom de andra borgerliga partierna trots sin olust inte har kunnat stå emot. Att i politisk splittring fastställa det som skall utgöra skolans värdegrund är ett klart brott mot svensk skoltradition. Kds partipolitiserande kring skolans värdegrund skadar skolan på ett olyckligt sätt. Jag vädjar till insiktsfulla folkpartister och centerpartister att inte spela med i det här tarvliga spelet. Trots moderaternas bristande intresse när det gäller skolpolitisk enighet finns det likväl mycket i läroplanen som vi är överens om. Viktigast är kanske att stadieindelningen av grundskolan nu försvinner. Jag hoppas att detta skall innebära stora möjligheter för de lärare som har genomgått den sammanhållna lärarutbildningen. Det finns sedan en lång rad punkter där vi socialdemokrater hade önskat andra lösningar, vilket också kommer att utvecklas av olika socialdemokratiska talare. Sammanfattningsvis vill jag nämna några områden. De praktisk-estetiska ämnena är misshandlade av de borgerliga partierna, som inte har förstått att uppskatta deras betydelse i skolarbetet och för elevens utveckling. Detta gäller särskilt det av eleverna mycket uppskattade slöjdämnet och det för folkhälsan så betydelsefulla idrottsämnet. Inte heller praktisk yrkeslivsorientering har uppskattats något vidare av den borgerliga sidan. Man ger inte något timutrymme till prao, vilket kommer att försämra skolans möjligheter att ha kontakt med arbetslivet. Vi kan inte acceptera en minskning av det utrymme som propositionen har givit åt de naturvetenskapliga ämnena. Det är en eftergift som den borgerliga sidan har gjort åt kampanjen för religionskunskap. Vi anser att NO-ämnena i stället borde stärkas ytterligare. De ökningar som vi anser behövs inom dessa viktiga områden kan enligt vår mening tas från timantalet för det individuella valet, som ändå blir väl tillgodosett. En kanske än större förändring kommer i och med dagens beslut att äga rum i gymnasieskolan. Återigen serveras vi begrepp som det har gått troll i. ''Mer kursutformning'' är nu slagordet. Man säger sig önska valfrihet, men resultatet blir en våldsam centralstyrning. Detta är ytterligare ett exempel på den bristande insikten om att det behövs samverkan för en långsiktig skolutveckling, inte bara moderatkonfrontation i varje läge. När det gäller betygssystemet har moderaterna tilltvingat sig ett ytterst olyckligt beslut som möjliggör att betygsliknande skriftliga omdömen skall kunna lämnas redan om den lilla 6--7-åringen under det första skolåret. Detta skulle komma att snedvrida skolarbetet mot sådant som är lätt att mäta i stället för att utveckla barnens hela personlighet, kunskapsmässigt och socialt. Det är upprörande att driva igenom ett sådant förslag mot den samlade lärarkårens invändningar. Om införandet av detta betygssystem i dag blir riksdagens beslut, kommer vi socialdemokrater att arbeta för att med en annan riksdagsmajoritet riva upp detta beslut snarast möjligt. Herr talman! De systemförändringar av vårt skolväsende som nu pågår har främst sin utgångspunkt i ekonomiska omprioriteringar av borgerlig modell, snarare än i den nya läroplanen. Allvarligast är i dag tendenserna till ökad segregation, som blir allt tydligare. Skolan har i de flesta kommuner fått vidkännas nedskärningar. Det har i första hand gått ut över den elevvårdande personalen. Vidare skärs antalet grupptimmar ner och klasstorlekarna ökar. Skolans möjligheter att stödja barn och ungdomar med särskilda behov av extra personalstöd har minskat. Det är upprörande att se hur regeringen blundar för detta, samtidigt som den genom överkompensation till de privata skolorna aktivt medverkar till ett segregerat skolsystem. Vi socialdemokrater anser att skolresurserna måste fördelas utifrån de verkliga behoven i skolorna. Det går då inte att tillämpa en enkel per capita-modell, dvs. s.k. skolpeng. Detta strider mot den likvärdiga skolan. Det är och förblir oacceptabelt för oss socialdemokrater. Detta innebär ingen inskränkning i föräldrars rätt att välja skola för sina barn. Men vi kommer aldrig att acceptera att föräldrar skall tvingas att välja bort den närmaste skolan, därför att den inte har en med andra skolor likvärdig kvalitet. För oss är det av utomordentligt värde att Sverige också fortsättningsvis har en skola för alla, en skola som -- med barnkonventionens ord -- ''ska förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar''. Det är av utomordentligt värde att vi har en bra skola som möjliggör ett aktivt kunskapssökande för alla barn. Herr talman! De särskilda yrkandena återkommer andra socialdemokratiska talare senare till.

Herr talman! I en OECD-rapport från förra veckan bekräftades ånyo vad som redan tidigare var känt bland utbildningspolitiker, nämligen att Sverige har världens dyraste skola. Dess värre har vi inte den bästa. Samma dag -- ironiskt nog, eller var det möjligen planerat? anordnade Sveriges elever, ivrigt understödda av en av lärarnas fackliga organisationer, en stor demonstration där det genomgående temat var Stoppa nedskärningarna. Man skulle kunna instämma i det som stod som rubrik för en artikel som en berömd och mera erkänd samhällsdebattör skrev, nämligen att ösa pengar över skolan löser inte dess problem. Redan i vår motion skrev jag att vi välkomnar regeringens proposition om ny läroplan för grundskolan. Jag gav den beröm som jag gärna upprepar. Vi tycker i grunden att den är bra och att den är ett positivt steg mot en friare, mera variationsrik och kvalitetsinriktad skola. Det är med nöje som jag ger statsrådet Ask beröm på den punkten. Det hindrar dock inte att vi tycker att det saknas en del. Propositionen är ett väsentligt steg, men på något sätt saknar vi ändå tunga bitar för att man verkligen skall kunna skapa Europas bästa skola. Denne samhällsdebattör som jag nyss talade om skrev också att byggnaderna i ett samhälle visar hur vi värderar verksamheten. Han tog Rosenbad och Riksdagshuset som exempel. På de byggnaderna ser man att vi värderar den politiska verksamheten utomordentligt högt. I den skola där jag fick större delen av min utbildning fanns det också en högt värderad verksamhet. Den är en av de mer monumentalt pampiga byggnaderna i Malmö. Den är fortfarande en skola. Men att döma av hur de skolor som mina barn går i ser ut, verkar det som om samhället inte bryr sig om kunskap och bildning särskilt mycket. Jag tror dess värre att den symboliken är riktig. I dag är det snarare förfall och dåliga arbetsmiljöer som kännetecknar skolbyggnaderna rent fysiskt, även om det har skett en förbättring på senare tid. Läraryrkets status är en annan utmärkt vägvisare. Det var ett högstatusyrke men är i dag nästan ett lågstatusyrke. Vad annat kan det bli när en lågstadielärare i princip har nästan samma slutlön som en lektor? Lärare har i dag blivit motståndare till förändringar. Det är i och för sig logiskt med tanke på hur lärare under decennier har lurats och misshandlats av skolpolitiker. Ännu längre tillbaka var lärarna tvärtom spjutspetsar som stod för bildning, drev utvecklingen och verkligen stod i frontlinjen. Vi önskar att det skulle bli så igen. Jag tycker att betänkandet också litet grand speglar att vi politiker lätt förlorar oss i detaljer och glömmer helheten. En är en helhet som dess värre inte ens behandlas i betänkandet -- och som jag lärde mig att det knappt ens går att diskutera -- Jag fick i förtroende beteckningen att jag var modig som vågade ta upp frågan över huvud taget -- så laddad är den. Ändå konstaterar regeringen i propositionen att Sverige har det kortaste skolåret och därmed den minsta undervisningsskyldigheten, den minsta läxläsningen och de kortaste skoldagarna bland jämförbara länder. För mig är det en omöjlig kombination i ett längre perspektiv, såvitt vi inte tror att svenska elever är så mycket smartare, så mycket mer receptiva eller intelligentare än andra länders elever. Man kan önska sig att så är fallet, men jag tror inte det. Därför tycker jag att det är en väsentlig fråga, det är inte en avtalsfråga. Att förlänga skolåret är en politisk fråga. Jag kan inte låta bli att konstatera det ironiska i att jag som beskylls för att tillhöra ett populistiskt parti kallas modig när jag driver en föga populistisk fråga. Men det kan vara litet nöjsamt för det. Lärarna är en annan nyckelfaktor som man inte heller får diskutera. Visst är lärarkvalitet och karriärvägar i mycket en facklig fråga, men också en politisk fråga. Det enda sättet för skickliga lärare att göra karriär är att sluta vara lärare. Inte minst mot bakgrund av att intagningspoängen har varit så låga, vet vi att problemen existerar. Det finns ett problem med bristande kvalitet. Vi tar inte itu med det, även om förutsättningarna nu ändras så att det på det lokala planet blir möjligt att ta itu med det i större utsträckning. En reflektion som jag inte kan undvika: Är politikerna rädda för lärarfacken? Jag sade tidigare att jag tycker det är förståeligt att lärarna känner sig misshandlade. De har en ganska bister erfarenhet. Det är viktigt för oss politiker att verkligen med kraft driva frågan, om vi vill ha Europas bästa skola. Från dessa mer övergripande och väsentliga helheter vill jag nu gå över till de skolpolitiska detaljerna. Skolans värdegrund har blivit en märklig fråga. Kristen etik och västerländsk humanism har helt plötsligt blivit värdeladdade ord. Herr talman! Jag har ärligen lagt ned mycket energi på att försöka förstå debatten, men jag förstår den fortfarande inte. Den blir inte mer begriplig efter Jag får tvärtom en känsla av att det finns en vilja att missförstå. Det finns en vilja att hälla grus i det här maskineriet. Diskussionen i utskottet visar att vi är fullständigt överens. Det har vi sagt många gånger. Men så fort ordet ''kristen'' dyker upp går en del ledamöter fullständigt i spinn. Man får inte använda det ordet. Det är värdeladdat och utlöser uppenbarligen mer eller mindre traumatiska upplevelser hos en del politiska företrädare. Jag förstår inte det. Jag tycker att debatten har litet grand av pigdebatt över sig. Det är en fullständig vulgärdebatt, som inte alls handlar om vad det egentligen är fråga om. Man sade att pigdebatten var en semestersväng för vikarierande journalister som inte förstod vad det handlade om. Man avskrev den ända tills några seriösa personer sade: ''Snacka om att chikanera hederligt arbete!'' Det är något av samma sak med kristen etik och västerländsk humanism. Att förneka att vårt samhälle står på detta fundament är att tilltro något slags stalinistisk historieskrivning. Man förnekar någonting som är uppenbart självklart, därför att man inte vill att det skall vara så. För mig är det obegripligt hur vuxna, tänkande människor kan göra det. Jag skall för säkerhets skull förklara att jag på intet vis är utskickad av kds, om någon nu tror det. Jag betraktar mig som mycket kristen. Hela min fostran och hela mitt värdesystem vilar på den kristna etiken och på den västerländska humanismen. Men jag har fått en konfessionslös kristendomsundervisning, fastän ämnet hette kristendom. Läraren var redan på den tiden definitivt kapabel att se ämnet som religionskunskap. Jag är inte medlem i något som helst samfund, inte ens i svenska statskyrkan, men jag betraktar mig icke desto mindre som kristen i ordets verkliga mening. Det är jag faktiskt stolt över. På den punkten är vi fullständigt överens med majoriteten. Vår reservation när det gäller värdegrunden har en annan bakgrund. Vi delar som sagt till 95 % utskottets bedömningar. Men på en väsentlig punkt saknar vi ett resonemang. Det gäller målkonflikten i att välkomna ett mångkulturellt samhälle och att samtidigt göra klart att skolan inte får vara värdeneutral utan skall värna kristen etik och västerländsk humanism. Vi menar att det finns en uppenbar målkonflikt i detta, i all synnerhet som man inte definierar vad som menas med ett mångkulturellt samhälle. Med den allmänna betydelse som människor i allmänhet lägger in i uttrycket finns det en målkonflikt. Vi tycker det är synd att inte utskottet heller vill föra en djupare diskussion om det. Att målkonflikten finns, åtminstone i Stockholms skolor, är alldeles uppenbart. Varför går annars rektorerna i Stockholm till skolförvaltningen för att få vägledning om hur man skall hantera värdekonflikter som dyker upp i skolorna? Jag tycker att det är synd att man på den punkten inte kan finna vägledning i utskottets betänkande. Det hade besparat skolorna många problem. En annan liten klassiker -- skulle jag vilja påstå -- är hemspråksundervisningen, där vi har en reservation. Jag skall inte utveckla resonemanget längre, utan vill bara konstatera att den här debatten dess värre är svårt känsloladdad. Jag vill också igen ge uttryck för en ärlig förvåning över att man fortfarande driver denna fråga med så stort känslomässigt engagemang, när det uppenbart inte finns några som helst belägg, som uppfyller vetenskapliga krav, för att man når de mål man vill. Låt mig också för säkerhets skull understryka att det är uppläggningen av hemspråksundervisningen som vi är kritiska mot, inte hemspråksundervisningen som sådan. Den får hjärtans gärna öka eller minska, det har vi inga synpunkter på. Men den får inte, som den är i dag, vara knuten till skolan och påverka den negativt. Vi har också understrukit, men inte fått gehör för, vikten av att en sund själ skall finnas i en sund kropp. Vi menar att undervisningen i idrott och hälsa måste utvecklas väsentligt i skolan. Vi har föreslagit att den skall utgöra ett dagligt inslag. Det finns länder som har lyckats med det, men majoriteten vill uppenbarligen inte att vi skall lyckas med det i Sverige. Vi lyckades inte heller övertyga utskottet om det viktiga i att införa det övergripande ämne som vi kallar för vardagskunskap eller social kompetens. Under det ämnet skulle man förmedla många av de kunskaper som inte är ämnesrelaterade. Inte heller på den punkten lyckades vi övertyga någon annan. Därför blir tyvärr effekten att mycket av det som är bra i dag i t.ex. barn och ungdomskunskapsämnet försvinner. Timplanen har blivit en kompromiss. Jag tycker att den är bra som den ser ut, även om vi hellre hade sett att man hade haft en garanterad minimitid i samtliga ämnen som något slags golv, för att på längre sikt avveckla den helt. Vi anser emellertid att man inte bör göra det förrän man har skarpa styr och uppföljningsinstrument. Sådana finns inte i skolorna, och vi vill undvika ett kattrakande mellan olika lärargrupper. Bristen på ledarskap gör att man får problem i skolorna där man inte borde ha det. Jag skall inte starta en betygsdiskussion. Jag har suttit i Betygsberedningen och lärt mig att om någonting är typiskt svenskt, så är det att man ifrågasätter att det skall finnas betyg i skolorna. Det finns inget annat land i världen där man ifrågasätter betygen. Det är så självklart att man bör få en feedback på sina prestationer, även när man är ganska liten. Men i Sverige har man lyckats ladda den här frågan politiskt. Jag kan inte finna någon annan orsak till det än att det är något slags rudiment av en jantelags och jämställdhetsdiskussion, som går ut på att människor blir lika långa, lika tjocka och lika dumma, om man inte mäter längden och vikten på dem. Något intellektuellt hederligt resonemang bakom idén att inte ge eleverna återkoppling finns inte. Vi har ett eget förslag i betygsfrågan, men vi kommer att stödja utskottsmajoritetens förslag, eftersom vi tycker att det ligger så nära vårt -- speciellt sedan utskottet har justerat propositionsförslaget. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2,

Herr talman! Jag vill bara göra ett klarläggande i en av de frågor som Stefan Kihlberg tog upp. Han sade sig vara bekymrad över att Sverige satsar så mycket pengar på skolan. Detta var inte korrekt uttryckt -- ''satsade'' borde han ha sagt. Siffrorna är nämligen framräknade till 1991. Därefter kan Stefan Kihlberg vara lugn, eftersom det sedan dess har skett stora nedskärningar. Det är detta som elever, lärare och många här i riksdagen protesterar emot. För övrigt skulle jag vilja säga till Stefan Kihlberg att även om han betraktar sig som kristen, så behöver inte skolans värdegrund etiketteras som kristen etik.
Herr talman! Jag är inte bekymrad över att det satsas så mycket pengar på skolan. Däremot är jag bekymrad över att vi relativt sett får så litet valuta för pengarna. När vi satsar så mycket borde vi ha en betydligt mycket bättre skola. Det är detta som bekymrar mig. Jag tycker att det i skolan finns en brist på effektivitet och kvalitet, något som jag inte tycker att man kan försvara. Jag anser inte att vi skall minska investeringarna i utbildning, utan jag anser att vi skall öka utbytet av dem. Det är så, Lena Hjelm-Wallén, att skolan och hela vårt samhälle vilar på kristen etik och västerländsk humanism. Även de ord som Lena Hjelm-Wallén vill ersätta detta med är just exemplifieringar av kristen etik och västerländsk humanism, något som för mycket få människor är slagord. Jag förstår inte hur man kan uppfatta detta som slagord. Det är ju fundamentet för hela vårt samhälle, och självfallet skall detta fundament finnas kvar. Jag är i varje fall inte revolutionär.

Herr talman! Vänsterpartiet ställer sig bakom hela den meningsyttring som jag har fogat till betänkandet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till hemställan i min meningsyttring under momenten 1, 32, 57, 69 och 74. Det har lagts ned mycket arbete på de betänkanden vi i dag skall behandla i kammaren, och jag vill passa på att rikta ett tack till utbildningsutskottets kansli för det enorma arbete som där har lagts ned. Herr talman! Egentligen borde inte riksdagen fatta de beslut om läroplan för grundskolan, betyg m.m. som utbildningsutskottet nu föreslår riksdagen att fatta. Jag skall här inte föreslå det, även om det vore lockande. Riksdagen skulle kunna anföra goda argument för att inte fatta dessa beslut. Jag skall anföra några av dessa argument. Vi har för närvarande en läroplan för grundskolan -- Lgr 80 -- som är väldigt bra men som kanske aldrig har fått fungera fullt ut i skolan. Den kanske aldrig helt slog igenom eller implementerades, som det också kallas. Det är inte alldeles främmande för mig att dra en sådan slutsats, och jag gör det efter många besök som jag har gjort i svenska skolor. Vi har nog egentligen aldrig haft en skola som fullt ut verkat enligt de intentioner riksdagen hade när beslutet om Lgr 80 fattades. Det beslut som riksdagen då fattade skiljer sig också kvalitativt på ett markant sätt från det beslut som i dag kommer att fattas. Dagens beslut kan sägas innebära ett trendbrott inom svensk utbildningspolitik i så måtto att nu genomdrivs både grundläggande texter i läroplanen och ett betygssystem med minsta möjliga politiska majoritet. Det förra läroplansbeslutet byggde på en bred politisk kompromiss. I Vänsterpartiet beklagar vi detta, eftersom vi inte tror att skolan är betjänt av bräckliga politiska beslut. Utbildningspolitiken måste vila på hyggligt stabila politiska majoriteter. Fram till regeringsskiftet 1991 hade vi en sådan tradition inom svensk utbildningspolitik. Den politiska konstellationen under 1980-talet och en bit in på 1990-talet bestod ofta av Folkpartiet. Det är bara att konstatera att i nuvarande läge låter sig både Centern och Folkpartiet köras över av Moderaterna och kds när det gäller såväl betygsfrågan som det som kallas skolans värdegrund, nämligen kristen etik och västerländsk humanism. Jag återkommer strax till det senare. I betygsfrågan har utskottet visserligen gjort justeringar i regeringens förslag, men så här i eftertankens tid inställer sig ändå frågan om utskottets förslag inte blir sämre än regeringens. Vi var från Vänsterpartiets sida beredda att också i denna fråga gå långt för att åstadkomma en bred kompromiss. Det är inte obekant att vi vill ha en betygsfri skola, men vi hade kunnat tänka oss att ta Betygsberedningens förslag som grund för en kompromiss i betygsfrågan. Men när man i utskottet inte ens är beredd att diskutera den utredning som vi föreslagit om villkoren, möjligheterna och förutsättningarna för en helt betygsfri skola, må man bara konstatera att beredskapen till förhandlingar och, för all del, nytänkande inte är särskilt väl utvecklad -- för att uttrycka det milt. Kanske just betygsfrågan kan utgöra något av ett signum för den skolpolitik som nu temporärt slås fast. Det talas i propositionen om valmöjligheter, inflytande, lokala val, osv. Det förefaller med andra ord vid en första anblick som om denna skolpolitik skulle vara något av ett decentraliserande verk. Men studerar man regeringsförslaget och den borgerliga utskottsmajoritens förslag i dess helhet, så växer bilden av en mer detaljstyrd skola fram. I förslaget till beslut sägs visserligen att skolans stadieindelning tas bort, men samtidigt införs en rad olika ''kontroller'' vid olika tidpunkter, något som helt klart kommer att direkt eller indirekt skapa nya stadieindelningar i grundskolan. Vi har aldrig varit anhängare av stadieindelning, och frågan är om vi i stället för en skola indelad i tre stadier löper stor risk att få en skola som är indelad i fyra till nio stadier, allt beroende på vilken styrande effekt betygssättande och provverksamhet kommer att ha. Vad som kommer att gälla framöver tror jag beror på vilket av de borgerliga partierna man ställer frågan till. Så här splittrat ser det ut. Det bör också noteras att vad som nu föreslås när det gäller betygen kraftigt strider mot vad båda lärarförbunden pläderade för vid sin uppvaktning av utbildningsutskottet. Det är aldrig bra att gå emot en samlad lärarkår -- fråga mig, jag vet! En annan fråga som med rätta väckt ganska stor uppmärksamhet är det som i regeringens förslag kallas skolans värdegrund, särskilt då det slås fast att denna skall vara förankrad i kristen etik och västerländsk humanism samt att skolan skall hävda dessa värden. Det har väckt farhågan att skolan kan komma att ge upp sin neutralitet i grundläggande livsåskådningsfrågor. Vi i Vänsterpartiet anser att bruket av sådana här formuleringar, litet slarvigt påhängda, kan få ytterst allvarliga konsekvenser. Detta är allvarligt just därför att sådana formuleringar reser frågor om och farhågor för deras faktiska inverkan på skolans behandling av moralfrågor och etiska ståndpunkter. Särskilt i dessa dagar då vi befinner oss i en brytningstid historiskt, kulturellt, socialt och politiskt är det viktigt att inte slå fast den enes eller andres monopol på olika moralläror. Såsom dessa begrepp används i betänkandet blir de också rent degenererande ur bildningsaspekter. Ett aktivt sanningssökande kan inte ha sin utgångspunkt i någonting som hävdas av en institution som har en myndighetsutövande funktion. Det är orimligt. Ett aktivt sanningssökande kan inte ha sin utgångspunkt i en hävdelse, eftersom varken moral eller etik är givna en gång för alla tider. En debatt om den västerländska humanismens rimlighet blir omöjlig om det är skolans uppgift att hävda denna. I varje fall stimulerar det inte till diskussion och sökande. Än mer urvattnat blir det då vi är många som vet att vad som kan kallas kristen etik också återfinns exempelvis i både judendomen och islam. Men ändå skall alltså just den kristna etiken hävdas. Det blir på det sättet liksom litet begränsat. Vi får inte slarvigt slänga in etiketter på det som skall uppfattas som skolans värdegrund. I nyhetssändningar i går sades att dessa formuleringar togs med därför att kds hotade med att lämna regeringen. Om detta är sant, ökar detta inte respekten för utskottets beredning av ärendet i det här avseendet. Vi lever i en brytningstid. Barn utsätts också för samhället utanför skolan, bl.a. arbetslösheten, kraftiga nedskärningar inom den offentliga sektorn, stora förändringar inom familjen och annat. Det ställs ökade krav på föräldraskapet. Vi borde därför ha en läroplan som hade sina utgångspunkt i brytningstidens problem och i den nya tid som vi står inför. Det har inte detta förslag till läroplan. Det är gamla metoder man försöker tillämpa på den förväntade samhällsutvecklingen. Sammantaget kan väl sägas när det gäller frågan om betyg och skolans värdegrund att detta inte är något fall framåt. Det handlar inte om någon förnyelse eller om någon strävan eller förmåga att möta framtiden med något så när uppdaterade metoder. Detta är snarare ett försök med gamla metoder. Vi får hoppas att skolledarna och den svenska lärarkåren är så pass professionella och att vi snart kan bilda en annan majoritet i denna kammare, så att det inte framöver blir rektor, betyg och religiös intolerans som bildar treenigheten i den svenska grundskolan. Det finns mycket att säga i denna fråga, och jag återkommer i repliker.